Herr talman! Det var många intressanta synpunkter som utskottsmajoritetens talesman, Ines Uusmann, förde fram. Jag kan hålla med om att kvinnors och flickors situation behöver lyftas fram. Man må gärna kalla det för kvinnokamp. Hemma säger min äldsta dotter att vi tjejer skall vara lika bra som grabbarna. Då brukar jag säga: Det är bra, stå på dig, Hanna. Det finns ingen anledning att kvinnorna skall sätta ljuset under skäppan. De har i århundraden dragit ett tungt lass i det tysta. De förtjänar verkligen att komma fram och få den position de är värda. Det tycker jag är mycket bra. Om det tror jag att vi kan vara tämligen överens. Jag tycker också att det är en mycket sympatisk inställning som Ines Uusmann har när hon säger att hon inte tror så mycket på lagstiftning. Där vänder hon sig mot folkpartiet. Jag delar den uppfattningen. Vi moderater har ungefär samma uppfattning, att det har visat sig föga framgångsrikt att lagstifta om jämställdheten. Det skall vi dra slutsatser och lärdomar av inför framtiden. Ines Uusmann säger också att det finns mycket i den moderata motionen av Sonja Rembo som hon kan instämma i. Men, säger hon, det behövs ett helt annat synsätt på det som behöver göras. Jag pekade på några saker som vi moderater tycker behöver göras och som är viktiga. Först nämnde jag en ekonomi i balans. Min fråga är: Är det inte nödvändigt, drabbas inte kvinnorna speciellt hårt av en ekonomi i obalans? Jag pekade på behovet av en bra skola, en god utbildning. Har Ines Uusmann där en avvikande uppfattning? Jag pekade på goda förebilder; hem, skola och arbetsliv. Jag har mycket svårt att föreställa mig att Ines Uusmann har en annan uppfattning. Vad mer är det som behövs? Sedan tar Ines Uusmann upp en mycket intressant fråga. Hon säger ungefär så här: Alla försök att rasera våra välfärdssystem kommer att bemötas av oss kvinnor. Vi kvinnor kommer att reagera mot detta. Det skall ske i ljuset av att de flesta av våra offentliga service och vårdsystem finns inom det offentliga monopolet. Vem var adressaten? Var det kanlishuset, som jobbar dag och natt för att åstadkomma systemskifte, eller var det riktat mot oss moderater? Det kunde vara intressant om Ines Uusmann ville utveckla det. Vad är det som inte får reaseras i de offentliga vårdmonopolen, i sjukförsäkringssystemet? Vilka systemförändringar får äga rum? Ett besked vore bra, så att inte onödigt arbete görs i kanslihuset. Det är kanske ganska många kvinnor som delar Ines Uusmanns uppfattning. Herr talman! Vår kritik av de offentliga monopolen är främst betingad av omtanken om de människor som drabbas av den dåliga omvårdnad som man råkar ut för när systemfelen blir allt värre.
Herr talman! Jag tog i mitt anförande upp att jag inte hittade någon redovisning i budgetpropositionen om hur ekonomiska resurser fördelas mellan män och kvinnor. Jag fick heller inget besked av Ines Uusmann om detta. Jag vill upprepa den frågan, eftersom detta är något vi har motionerat om från vänsterpartiet. Vi tycker att det är mycket viktigt att man redovisar hur de ekonomiska resurserna fördelas på kvinnor och män, eftersom vi vet att de fördelas orättvist. Man måste kunna visa det i siffror, det är det enda som biter på herrarna. Jag vill också som exempel på att jämställdhetsarbetet har lägre status ställa frågan: Hur hög status har den här debatten jämfört med ekonomiska debatter? Det sägs i betänkandet att förutsättningarna för jämställdheten skall främjas. Hur främjar man förutsättningarna för jämställdhet när man inför åtstramningar i ekonomin för att locka storkapitalet att stanna kvar i Sverige? Det finns bara ett sätt, som jag ser det. Det är att utvidga demokratin, att ge möjlighet till verkligt inflytande på arbetsplatserna, möjlighet för kvinnorna att påverka arbetets uppläggning och innehåll. Detta förutsätter också att man har ett arbete. Hur kommer arbetsmarknaden att se ut under de närmaste åren? Kommer arbetslösheten att öka? Det är många som spår det, och orsaken är att vi skall klara den ekonomiska utveckling som regeringen arbetar med. Kommer det att drabba män och kvinnor lika? Nej, jag tror inte det. Det är kvinnorna som kommer att bli förlorare. Detta är en viktig uppgift för de socialdemokratiska kvinnorna att jobba med inom sitt eget parti. Jag önskar er lycka i det jobbet och hoppas att ni får framgång.
Herr talman! Jag återkommer till arbetsvärderingen. Ines Uusmann säger att den kommer i samband med propositionen i februari. Bättre sent än aldrig. Men vi kunde ha legat långt framme på detta område. Vi i centern har i flera år begärt en parlamentarisk kommitté för just arbetsvärdering. Vi menar att en parlamentarisk kommitté är bra, för då får alla partier vara med i diskussionen. Vi brukar göra så i viktiga frågor. Vi har också i vår motion betonat att arbetet måste bedrivas på sådant sätt att det inte inkräktar på det ansvar parterna på arbetsmarknaden har. I fråga om kvinnorna och deltidsarbetet säger Ines Uusmann att många kvinnor vill arbeta deltid. Visst är det så. Nära hälften av alla förvärvsarbetande kvinnor arbetar deltid i dag. Inte alla gör det för att de frivilligt har valt detta. Det kan bero på begränsningar i utbildningen eller på en begränsad arbetsmarknad. Men många väljer deltid precis av det skälet att de vill ägna tid åt hem och familj. Vore det inte på det sättet skulle stora delar av Sverige stanna. Den obetalda arbetsinsats som görs i dag i all vardagsomsorg av barn och gamla utgörs av mer än dubbelt så många timmar som motsvarande vård i den offentliga sektorn. Till sist hoppas jag, när Ines Uusmann nu, precis som vanligt, rakt upp och ner yrkar avslag på alla motioner, att man ändå inför den kommande propositionen i februari verkligen tar del av de många bra förslag som faktiskt finns i de här jämställdhetsmotionerna. Jag har läst många av dem, och vi har skrivit många själva i centerpartiet; förslag som skulle kunna leda till en bättre situation för många kvinnor.
Herr talman! Jag tror att Kersti Johansson måste ha missförstått mig, eftersom hon sade att jag tycker att det är bra med deltid och att kvinnor vill arbeta deltid. Det finns naturligtvis många kvinnor som väljer att arbeta deltid för att få vardagen att gå ihop. Men det finns oerhört många kvinnor som ofrivilligt arbetar deltid, eftersom arbetsorganisationen och sysselsättningen på den ort där de bor är sådan att de inte får heltidsarbete. Därför är det viktigt att arbetsgivarna -- oavsett om de är privata eller offentliga -- och parterna i övrigt kan komma överens om att det är heltidstjänster som man skall inrätta i första hand. När det gäller arbetsvärderingen överensstämmer motionerna här i riksdagen mycket väl med remissvaren i utredningen. Både motioner och remissvar finns med i arbetet på propositionen. Jag vill stanna kvar vid arbetsvärderingen och då vända mig till Kjell-Arne Wellin. Det måste vara något fel när han talar om skillnaderna mellansjuksköterskornas och metallarbetarnas löner och påstår att de hänger ihop med att den ena gruppen tillhör den offentliga sektorn och den andra den privata. Det är ju det som är arbetsvärdering; vårt sätt att se olika på mäns och kvinnors arbete. Den analys som han hade med i sitt anförande tidigare säger emot detta påstående, att det är den offentliga sektorn i sig som skulle göra att lönerna på kvinnosidan är lägre. Det handlar ju om helt andra saker. Anders Högmark frågade mig vad jag menar med socialpolitik och familjepolitik och att det skulle ha något samband med kvinnors jämställdhet. Vad jag förstår har moderaterna lagt ett förslag till nytt vårdnadsbidrag, som innebär att man om man har två barn måste tjäna åtminstone 140 000 kr. om året för att över huvud taget få det att gå ihop, om man skall ha ett förvärvsarbete. Annars får man betala för att arbeta i förvärvslivet. Det är väl, om något, ett slag mot jämställdheten. För övrigt har jag förstått att folkpartiet delar den uppfattningen. Det är ju intressant med tanke på att skall kanske moderaterna och folkpartiet försöka göra någonting gemensamt när det gäller familjepolitiken.

Herr talman! Ines Uusmann menar att det är fel att jämföra löner för vissa grupper inom den offentliga sektorn med löner för grupper inom den privata sektorn och att använda det i ett arbetsvärderingssystem. Men det är ju faktiskt inte fel. Lika arbete -- oavsett var det utförs -- skall enligt vår uppfattning betalas lika. Arbetsgivare inom den offentliga sektorn har väldigt ofta lägre lönesättning för ett arbete som sannolikt kan jämställas med arbete på den privata marknaden. Därför är det också av utomordentlig vikt att vi får ett arbetsvärderingssystem som förändrar lönesituationen för den offentliga sektorn. Jag vill återigen säga att man, om vi skulle konkurrensutsätta de offentliga monopolen, med en likvärdig finansiering, sannolikt skulle vinna oändligt mycket till gagn för dem som använder sig av den offentliga servicen och också för dem som arbetar inom den offentliga servicen. Därför tror jag att det skulle vara väldigt positivt om socialdemokraterna försökte se över situationen och därmed få en något generösare och mer framstegs vänlig uppfattning vad gäller konkurrensutsättning av hela den offentliga sektorn.
Herr talman! Jag avser inte att ta upp någon debatt om familjepolitiken och barnomsorgen. Det är rätt som Ines Uusmann sagt: Vi har lagt fram ett förslag och kommer att debattera det på vår partistämma i Linköping om ett par veckor. Det handlar om hur man skall avhjälpa den brist på valfrihet som råder i dag och erbjuda familjerna en ökad valfrihet. Det är det förslaget går ut på. Jag är övertygad om att detta är någonting som uppfattas positivt. Jag är mer angelägen att veta hur barnfamiljerna uppfattar det än att veta hur folkpartiet uppfattar det. Jag är övertygad om, eftersom jag -- precis som de flesta politiker och säkert också Ines Uusmann -- har viss kontakt med verkligheten, att många många familjer efterfrågar en ökad valfrihet. De är instängda i en fälla med den brist på valfrihet som existerar i dag. Jag fick inte mycket till svar på frågan vad Ines Uusmann menade med att alla hot mot de offentliga välfärdssystemen kommer att bemötas av kvinnor. Tystnaden uppfattade jag som att adressaten inte var jag utan Rosenbad och det arbete som pågår. Jag misstänkte att det var så och har nu fått det bekräftat. Det skall bli mycket intressant att se utfallet av det. Så till sättet att se på offentliga vårdmonopol. Det finns säkert sådana exempel som någon här nämnde, nämligen att man inom privat industri har lägre löner för motsvarande arbete. Det förekommer säkert. Jag är alldeles övertygad om att med ett dynamiskt synsätt, med en större konkurrens sektorerna emellan, och med större öppenhet för kvinnor att välja mellan olika sektorer och olika arbetsgivare kommer situationen på sikt att utjämnas och totalt driva upp lönebilden för kvinnor, som ju många gånger har för dålig ersättning för det arbete de utför. Men med bara en arbetsgivare har man mycket små möjligheter att välja. Här har talats om ''Pappa kom hem''. I all blygsamhet må jag säga att vi kanske internt i denna kammare borde fundera över hur vi beter oss mot oss småbarnsföräldrar. Jag har ingenting att klaga på när det gäller våra kvittningsmän. De ger oss möjlighet att någon gång komma hem. Men det kanske borde finnas en större ömsesidig förståelse över partigränserna för att skapa bättre möjligheter för både mamma och pappa att komma hem till familjen som bor på annan ort än Stockholm.

Herr talman! När vi diskuterade kvinnornas deltidsarbete, uppfattade jag att Ines Uusmann sade att många kvinnor vill ha deltidsarbete för att också kunna ägna sig åt familjen. Det tycker jag att vi skall respektera. Det handlar ju om valfrihet. Men vi vet att det också finns många som vill arbeta heltid och som inte har några möjligheter till det eftersom arbetsmarknaden är begränsad. De kanske bor på fel ställe i landet. Det finns inte arbetstillfällen. Men jag vill också säga att när det gäller de som väljer att arbeta deltid därför att de vill ägna sig åt familjen borde vi mer värdera den arbetsinsats som faktiskt görs: det obetalda arbetet. Jag tänker då framför allt på de kvinnor som arbetar med barnomsorg. Inom centerpartiet anser vi att det borde vara en självklarhet att alla skall få del av samhällsstödet till barnomsorgen. Det system som socialdemokraterna driver är ju att det endast är de som får kommunal barnomsorg som kommer i åtnjutande av stödet till barnomsorgen. Det, menar vi i centerpartiet, är ett djupt orättvist system som helt saknar fördelningspolitiskt ansvar.

Herr talman! Till Kjell-Arne Welin vill jag säga att vi från vårt parti inte har varit med om att bygga ut den offentliga sektorn för de anställdas skull, utan det har vi gjort därför att vi behöver en praktisk och rationell demokratisk organisation för dem som behöver utbildning, vård och omsorg. Som politiker måste vi i första hand företräda dem som har dessa behov, dvs. de som är konsumenter. På de flesta av dessa områden förekommer det privata kompletteringar, men det har inte ett dugg att göra med anställningsformen för dem som arbetar. Anders Högmarks påstående att jag skulle polemisera med någon annan än honom själv var intressant. Jag diskuterar familjepolitiken och dess samband med jämställdheten. Att det skall löna sig att arbeta tycker inte bara moderata samlingspartiet utan också de flesta andra partier här i riksdagen. Moderaterna brukar ju argumentera för den s.k. valfriheten. Men detta måste innebära att det inte alls skall löna sig att arbeta. I stället skall man betala för att få förvärvsarbeta. Såvitt jag förstår gäller det även centern i ett av dess förslag. Visserligen är det inte lika kostnadskrävande att få arbeta om man är centerpartist som om man är moderat, men inriktningen dessa partiers förslag är densamma. Det kan vi socialdemokrater, oavsett om vi sitter i arbetsmarknadsutskott, i kanslihus eller är aktiva i kvinnoförbund, aldrig acceptera.

Herr talman! Lika lön för likvärdigt arbete måste vara en självklarhet. Många av talarna har här uppehållit sig vid löneskillnadsproblematiken. Principen lika lön för lika arbete har funnits under flera årtionden. Visst har det också skett förbättringar och utjämningar genom åren vad gäller kvinnors löner. Speciella låglönesatsningar, den solidariska lönepolitiken och samordnade förhandlingar har betytt mycket för att höjningar av kvinnors löner kommit till stånd. Det är därför beklagligt, herr talman, att vi, som flera av talarna har påpekat i dag, sedan mitten av 1980-talet åter har fått ökade skillnader mellan kvinnors och mäns löner. Kön bestämmer lön. Det är för att få en förklaring till det påståendet som vi i motion A806 har ställt krav på forskning gällande löneskillnader och mer djupgående statistik i ämnet. Vi i det socialdemokratiska kvinnoförbundet anser att kunskaper erfordras för att man skall kunna se de djupgående mönstren i fråga om kvinnligt och manligt i arbetslivet. Kunskaper behövs för att vi skall kunna tolka alla uppgifter om löneskillnader mellan kvinnor och män. Kunskaper behövs också för att orättvisor skall kunna åtgärdas. I allt arbete som rör jämställdhet mellan kvinnor och män är synlighet och synliggörande ett måste. Förhållanden som inte lyfts fram i ljuset, som inte granskas och som inte diskuteras blir inte heller åtgärdade. Vi kan inte längre nöja oss med en mängd påståenden om löneskillnaderna. Utskottet påtalar att beslut har fattats gällande en professur avseende ekonomisk forskning med inriktning på kvinnors och mäns inkomster och löner. Det är ett steg i rätt riktning. Det är ett bra beslut, men vi anser ändå att ytterligare åtgärder behöver vidtas. Jag väntar, herr talman, på den utlovade jämställdhetspropositionen. Jag undrar mycket över vad det kommer att stå i den om lönediskriminering och arbetsvärdering. Jämställdhetsministern bör få allt stöd i det här arbetet. Det är min och det socialdemokratiska kvinnoförbundets förhoppning att positiva åtgärder kommer att föreslås så att resultat i en av 1990 talets viktigaste jämställdhetsfrågor kan uppnås, nämligen lika lön för lika arbete.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas något av vad man kan kalla för hjärtat i den sociala bostadspolitiken. Den sociala bostadspolitiken är också något av hjärtat i socialdemokraternas bostadspolitik. Men detta hjärta fungerar inget vidare. Det har råkat ut för ett ordentligt flimmer, och en infarkt är faktiskt nära förestående. Man kan fråga sig vad socialdemokraterna är beredda att göra åt saken. Svaret är kort och koncist: ingenting. Socialdemokraterna håller fast vid alla gamla regler och bestämmelser, och därför blir också problemen allt större på bostadsmarknaden. Vi har köer, kostnadsökningar i byggandet, ett lågt byggande, en låg rörlighet på bostadsmarknaden, det förekommer svarta pengar m.m. Sammantaget har vi fått en bostadsmarknad där allt färre människor har möjlighet att bo enligt sina egna önskemål. Dessa problem kommer att bestå, och allt talar för att de också kommer att förvärras om inte inriktningen på den förda politiken ändras. Låt mig nämna några inslag i den bostadspolitik som har förts och som ger de nuvarande problemen. Det är inslag som expropriationslagen, förköpslagen, tillståndslagen, bruksvärdessystemet, hyreslagen, och lokalhyreslagen. Man har nyligen gått över från ett mer marknadsbaserat till ett system som mer liknar bostadsmarknaden. Vidare är det inslag som hyresförhandlingslagen, bostadssaneringslagen tillståndslagen, bostadsförsörjningslagen, och lagen om kommunal bostadsanvisningsrätt. Jag skulle kunna fortsätta länge med att räkna upp olika lagar och regler som faktiskt styr bostadsmarknaden. Vad jag räknade upp är bara några exempel på den flora av lagar och bestämmelser som finns på detta område. De här regleringarna och styrmedlen är var för sig orsaker till att vi har stora problem på bostadsmarknaden. Sammantaget gör alla dessa regler att effekterna blir ännu mer påtagliga. Man kan i dag i stort sett fråga vem som helst i Sverige om bostadsmarknaden fungerar, och den övervägande delen av de tillfrågade skulle svara klart nej på den frågan. En uppdelning av de problem som berörs i betänkandet i olika huvudområden visar att det blir fem stycken. Ett sådant huvudområde är kommunernas mycket starka ställning gentemot boende och övriga aktörer på bostadsmarknaden. Ett annat huvudområde är en diskriminering av organisationer som -- i vart fall inte i den styrande majoritetens ögon -- inte har rätt politisk färg. De är alltså inte socialistiska. Vi har vidare en mängd statliga regler som minimerar de boendes möjligheter att själva utöva inflytande och bestämma över sitt boende. Vi har dessutom ett regelsystem på hyresområdet som gör, för att uttrycka mig något lågmält, att hyressättningen blir orättvis. Härutöver finns en direkt uttalad ovilja från utskottsmajoriteten att pröva nya vägar för att utveckla och få en fungerande bostadsmarknad. Fru talman! Vi moderater vill avskaffa delar av den här lagstiftningen och förändra andra. Det är en förutsättning för att få en bostadsmarknad i balans och en förutsättning för att få ett samhälle där människorna kan tillgodose sina egna bostadsönskemål. Som jag tidigare nämnde, har kommunerna en mycket stark ställning på bostadsmarknaden. Vi moderater vill låta de många olika aktörerna, utöver kommunerna, på bostadsmarknaden få mer att säga till om. Därför vill vi bland annat upphäva förköpslagen, tillåta avgifter för bostadsförmedling, upphäva bostadsförsörjningslagen och upphäva den kommunala anvisningsrättslagen. Det förekommer också på en mängd områden att vissa organisationer som inte tillhör den s.k. arbetarrörelsen aktivt motarbetas från socialdemokraternas sida. Den s.k. hyresgäströrelsen, dvs. Hyresgästernas riksförbund, ges stora ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar, jämfört med alternativa föreningsbildningar. Det har t.o.m. gått så långt att människor som inte ens är medlemmar i den här organisationen får betala stora belopp till Hyresgästföreningens verksamhet. De som försöker starta egna föreningar för att exempelvis förhandla om hyran med hyresvärden göre sig icke besvär. Det är mycket svårt, näst intill omöjligt, att förhandla själva. Även på bostadsrättsområdet diskrimineras organisationer som inte tillhör den s.k. arbetarrörelsen. Organiationen SBC, Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation, har inte samma möjlighet som exempelvis HSB och Riksbyggen. De två sistnämnda, med förlov sagt rödfärgade, organisationerna behöver exempelvis inte få speciella tillstånd för att köpa fastigheter, vilket däremot SBC måste ha. Det finns andra exempel på liknande diskriminering av just SBC. Men, fru talman, för några veckor sedan behandlade bostadsutskottet frågan om den diskriminerande lagstiftning som ger de röda organisationerna HSB och Riksbyggen rättigheter som det politiskt obundna SBC inte har. Det gäller rätten att vara fastighetsmäklare. I det enskilda ärendet beslutade den socialdemokratiska majoriteten i utskottet att stödja det gamla moderata kravet om att ta bort just denna begränsning av många olika begränsningar. Det är glädjande, och här vill jag ge socialdemokraterna en eloge för att de till slut har ställt upp på den moderata linjen. Men det här är bara en liten liten del av de olika diskriminerande regler som drabbat just SBC, Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation. Eftersom socialdemokraterna ganska nyligen visat att de har ändrat inställning, förutsätter jag att de också stöder den gemensamma borgerliga reservationen nr 30, som gäller likabehandling av bostadsrättsorganisationer i lagstiftningen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 30. Inflytandet för de boende får de boende inte själva ansvara för, utan det får endast den s.k. rörelsens egen organisation, Hyresgästföreningen. Det gäller såväl allmänt inflytande som en sådan konkret och nära fråga som inflytandet över reparationer i den egna lägenheten. Att de samtidigt tvingas betala en massa pengar till Hyresgästföreningen och dess kostnader är dubbelt förkastligt. Inte heller på hyresområdet har man någon möjlighet att påverka bostadskostnaden. Vi har i Sverige en reglering av hyran som faktiskt kommer från den krislagstiftning som infördes i samband med kriget. Den lagstiftningen gäller fortfarande, mer än fyra decennier efter andra världskriget. Detta i kombination med den kommunala bostadsförmedlingens monopolliknande ställning gör att många inte får bo i det område som de önskar. Samtidigt kan det bli på det sättet att hyran blir högre för bostaden som bostadsförmedlingen har anvisat, trots att den bostaden exempelvis ligger mer ocentralt än den bostad som den som sökte bostad egentligen ursprungligen önskade. Hyreslagstiftningen har gjort att de boende, om man generaliserar, får betala mer i hyra ju mindre nöjd man är med den tilldelade bostaden. De boendes önskemål får på det viset en helt omvänd ekonomisk effekt. Det är en av orsakerna till att problemen på bostadsmarknaden är så stora som de se facto är i dag i Sverige. Trots att socialdemokraterna borde ha lärt sig av den icke fungerande bostadsmarknaden, har man nyligen infört ett liknande system på lokalhyressidan. Fru talman! Vi moderater har föreslagit många förändringar på just det fastighetsrättsliga området, som betänkandet behandlar. Om de förslagen bifölls av en riksdagsmajoritet, skulle faktiskt huvudproblemen på bostadsmarknaden bli ett minne blott. Vi har också fört fram förslag till ytterligare utveckling av bostadsområdet. Ett av förslagen är förslaget om ett hyrköpssystem, som skulle ge de boende ytterligare valfrihet. Med vårt förslag skulle de boende kunna välja att inledningsvis bo med hyresrätt men därefter ha möjlighet att själva, om de så önskar, ta över ägandet av fastigheten. Fru talman! Jag har visat på att moderaterna har fört fram krav som innebär att många av dagens problem på bostadsmarknaden skulle lösas. Dess värre tvingas jag konstatera att socialdemokraterna står helt tomhänta inför alla de problem som finns. Jag skulle vilja ställa två frågor till socialdemokraternas representant. Den första frågan är: Har ni över huvud taget några förslag till att lösa de stora problem som vi har på bostadsmarknaden? I så fall vill jag gärna höra de förslagen. Den andra frågan kanske är onödig, därför att jag förutsätter att socialdemokraterna nu stöder den gemensamma borgerliga reservationen nr 30 när det gäller att avskaffa diskrimineringen av SBC. I ett ärende som vi har behandlat i utskottet efter det att det här betänkandet justerades har ju socialdemokraterna, som jag nämnde, gått med på att ge SBC samma möjligheter som HSB och Riksbyggen när det gäller en så liten men viktig del som fastighetsmäklerilagen. Jag förutsätter att jag har rätt, om jag ser framför mig en omröstning här i kammaren där socialdemokraterna stöder just reservation 30. Fru talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna nr 1, 8, 18, 28 samt 30. Sedan vill jag också nämna att vi har prövat en ny teknik vid behandlingen av det här ärendet. I vanliga fall har vi moderater väldigt många motivreservationer sida upp och sida ner. I det här betänkandet har vi prövat en ny variant. Vi har i ett särskilt yttrande talat om på vilka områden som vi har andra uppfattningar än utskottsmajoriteten och andra grunder för det ställningstagande som utskottsmajoriteten har gjort.

Fru talman! Förra veckan hölls ett seminarium inom FNs ramar i Karlskrona -- för första gången i stadens historia. Seminariet behandlade fördelningsaspekter på skatte och bostadspolitiken mellan olika befolkningsgrupper. 23 länder var representerade, huvudsakligen europeiska. Många länder, särskilt från Östeuropa, kastar enligt ett tidningsreferat lätt avundsamma blickar mot Sverige och dess höga bostadsstandard. Men ''nu på denna konferens skall inte bara fördelarna utan nackdelarna av bostadspolitiken redovisas''. Varje land skulle lämna en rapport över förhållandena i det egna landet. Rapporterna var hemligstämplade utom för alla den inre gruppen. Anledningen till sekretessen var att rapporterna saknar politisk officiell stämpel, något som leder till friare dokument. Det skulle vara mycket spännande att veta vad regeringen lade fram i detta dokument. Att regeringen ser de höga bygg och boendekostnaderna som en nackdel, det vet vi. Men anser man i övrigt allting bra? Det kanske Lennart Nilsson kan ge oss en belysning av. Man kan också ställa sig frågan: Vad skulle folkpartiet ta fram för nackdelar i svensk bostadspolitik? Fördelarna känner vi till -- att vi i allmänhet bor mycket bra i Sverige. Det finns dock områden särskilt i de större städerna, där bostadsförhållandena behöver förbättras. Vid förra veckans besök i Göteborg fick vi i bostadsutskottet många exempel på detta. Fru talman! Folkpartiet kunde bland nackdelarna ta fram en bostadsmarknad som inte fungerar för ungdomar, framför allt inte i storstäderna, för liten rörlighet inom bostadsbeståndet, ett alltför utvecklat regelsystem och ett för litet hyresgästinflytande. För några månader sedan hade vi dock som första punkt haft de alltför höga och växande bostadssubventionerna. Nu bryts denna utveckling genom skattereformen. Stora förändringar föreslås också i det förslag till bostadsfinansiering som regeringen nyligen presenterade. Men detta skall vi inte debattera i dag utan hålla oss till vad som kallas fastighetsrättsliga frågor, som mycket handlar om valfrihet, likställdhet och trivsel i boendet. under Birgit Friggebos tid som bostadsminister. Men mycket har tyvärr stannat på pappret, och tilltron till den svenska boendedemokratin är dålig bland svenska hyresgäster. Det visar t.ex. den aktuella storstadsutredningen. Endast tre av tio hyresgäster i allmännyttan tycker att de kan påverka sitt boende. Motsvarande siffra bland dem som har bostadsrätt är åtta av tio. Det är svårt att säga varför boendedemokratin inte fungerar som tänkt. Jag tror att både de privata fastighetsägarna, allmännyttan och hyresgästorganisationerna behöver ta nya tag. I somras ''pryade'' jag på ett byggnadsföretag och hade då tillfälle att vara med på ett byggmöte. Det var drygt 100 lägenheter som skulle byggas på ett nyexploaterat område. Det var ett av de första byggmötena med representanter för alla underentreprenörer närvarande. Jag blev mycket imponerad över den stora fackkunskap som lyste igenom överallt och också över de snabba beslut och konkreta lösningar som växte fram under sammanträdet. Där upplevde man inget byggkrångel. Jag frågade om man avsåg att ge de blivande hyresgästerna någon del i utformningen av lägenheterna, färgsättningen och utrustningen. Nej, blev svaret -- de får ta lägenheterna som vi bestämt dem, annars blir det mycket dyrare! Vid en stark efterfrågan kan sådant sägas, och tyvärr accepteras det också. Men det är skrämmande att människor inte får bestämma mer över sin bostad. Det är inte förvånande om man hellre väljer den egna villan eller bostadsrätt med dess större inflytande. Jag tycker också att detta öppnar för frågeställningen om det inte är dags att ta fram lägenheter med mindre inredning och större möjligheter för hyresgästerna att successivt öka standarden i sin lägenhet på samma sätt som man ofta gör i ett eget småhus. Hyresgästen har dock redan i dag möjlighet att bl.a. måla och tapetsera sin lägenhet. Efter samråd med värden kan ytterligare förändringar göras. Denna utveckling bör fortsätta liksom hyresgästernas inflytande över fastighetsunderhållet totalt. Som framkom vid gårdagens hearing om det nya förslaget till bostadsfinansiering befaras dock att hyresgäststyrt fastighetsunderhåll helt skjutits i sank genom att det föreslås att avsättning till lägenhetsunderhåll skall ersättas med lån. Detta anses rättvist i förhållande till egnahem och bostadsrätter, som kan få ränteavdrag för lån till underhåll. Här utjämnar man visserligen en ojämlikhet, men från flera håll varnas för att detta kan bli en lånefälla, som på sikt höjer hyrorna drastiskt. Risken är väl också stor att eftersom det är fastighetsägaren som skall låna, så får hyresgästerna mycket litet att säga till om i underhållsfrågor. Med de fonder som byggs upp i dag både i hyresrätter och i bostadsrätter kan hyresgästerna kräva mer inflytande. Jag är också förvånad att de stora fastighetsbolagen inte mer knyter konsumentgrupper till sig och har en fortlöpande dialog. Bomässorna ger kanske en del, men de besöks ju mer av fackfolk än av blivande bostadskonsumenter. Bostadsutskottets betänkande nr 1 tar också upp frågan om likabehandling av bostadsrättsorganisationer i lagstiftningen -- en stående fråga sedan flera år, som fått samma negativa behandling från den socialistiska sidan. Äntligen har dock, som Jan Sandberg nämnde, något börjat hända. Socialdemokraterna har nyligen accepterat att i fastighetsmäklarlagen skall SBC, Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation, jämställas med HSB och Riksbyggen. Det är bara att beklaga att det är drygt en månad sedan det betänkande som vi nu behandlar justerades och att dessa nya strömningar då inte hade hunnit slå rot hos majoriteten. Om så hade varit fallet, kunde frågan ha fått ett annat bemötande även i detta betänkande. Jag är kanske inte lika optimistisk som Jan Sandberg, som trodde att voteringen skulle utfalla till reservationens fördel, men man kan ju alltid hoppas. Jag hoppas i alla fall att detta är sista gången som vi behöver ha en reservation i denna fråga. Fru talman! De flesta av de reservationer som folkpartiet står bakom fanns även med när vi hade de fastighetsrättsliga frågorna uppe förra året vid den här tiden. Särskilt mycket nytt har inte kommit till, och jag finner det inte nödvändigt att upprepa alla argument, t.ex. vad gäller förköpslagen, bruksvärdessystemet, inflytandet vid bostadssanering osv. I stället vill jag, som min kollega Erling Bager gjorde vid en frågedebatt med bostadsministern i förra veckan, betona att det är mindre av regleringar och förbud som behövs i bostadspolitiken och mer av boinflytande och stimulans av rörlighet. Jag stöder alla reservationer som folkpartiet står bakom men inskränker mig till att yrka bifall till reservationerna nr 21, 30 och 36.

Fru talman! Bostadsutskottets betänkande nr 1 handlar om fastighetsrättsliga frågor. Betänkandet behandlade en rad motioner som väcktes under den allmänna motionstiden i år. Totalt behandlas 25 38 reservationer. Centern är med på 14 av dessa. Jag tänker inte i det här anförandet beröra samtliga centerreservationer, utan jag väljer i stället att något mer ingående ta upp en del av reservationerna. Jag vill börja med reservation nr 27, som behandlar frågan om kooperativ hyresrätt. Sedan januari 1987 pågår en försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt. Verksamheten bedrivs med stöd av lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt. Kooperativ hyresrätt innebär att det med andelsrätt i en ekonomisk förening följer en rätt att hyra bostadslägenhet. Den ekonomiska föreningen upplåter alltså bostadslägenheter med hyresrätt till sina medlemmar. Den ekonomiska föreningen kan antingen äga fastigheten eller hyra lägenheterna -- i det senare fallet brukar det kallas boföreningar. Det är i första hand Riksbyggen och SABO som bedriver verksamhet med kooperativa hyresrätter. I Stockholm finns sedan lång tid tillbaka Denna bildades redan 1916, och antalet medlemmar är i dag ca 44 000. SKBs verksamhet omfattas inte av den försöksverksamhet som bedrivs av Riksbyggen och SABO. SKBs verksamhet bedrivs i stället med stöd av övergångsbestämmelser till bostadsrättslagen. Vi i centern kräver en permanentning av verksamheten med kooperativa hyresrätter. Den kooperativa hyresrätten har enligt vår uppfattning gett så goda erfarenheter att den bör permanentas. Vi vill att regeringen snabbt lägger fram ett förslag som gör kooperativ hyresrätt till ett likvärdigt alternativ. Tyvärr visar regeringen en stor senfärdighet i den här frågan. Tiden rinner i väg. Först i höst har regeringen tillsatt en utredning med uppgift att utvärdera försöksverksamheten. Jag vill i detta sammanhang ställa en frågan till socialdemokraterna: Varför är socialdemokraterna inte beredda att permanenta den kooperativa hyresrätten? Reservation nr 30 tar upp fråga om likabehandling i lagstiftningen av bostadsorganisationer. Av debatten har redan framgått att det är moderaterna och folkpartiet som tillsammans med centern står bakom den reservationen. Det finns för närvarande tre stora bostadsrättsorganisationer, HSB, Riksbyggen och SBC, på den svenska bostadsmarknaden. Dessa organisationer behandlas olika i lagstiftningen. Jan Sandberg har delvis varit inne på det, men jag vill komplettera vad han sade. Vi är i dessa tre partier överens om att SBC diskrimineras i förhållande till de båda andra organisationerna. I bostadsrättslagen, i tillståndslagen och i fastighetsmäklarlagen diskrimineras SBC. Det är orättfärdigt. SBC har en omfattande verksamhet och har dessutom sedan några år en särskilt förening -- SBC Bo -- som har till syfte att för sina medlemmar bygga bostäder, som upplåts med bostadsrätt. Tillståndslagen och bostadsrättslagen faller under bostadsutskottet, medan fastighetsmäklarlagen hanteras av lagutskottet. När det gäller fastighetsmäklarlagen har bostadsutskottet yttrat sig till lagutskottet. Då hände det märkliga att ett enigt bostadsutskott framförde den åsikten att lagutskottet bör föreslå riksdagen att ändra fastighetsmäklarlagen så, att SBC eller förening inom SBC jämställs med HSB och Riksbyggen. Däremot vägrar socialdemokraterna fortfarande att jämställa SBC med Riksbyggen och HSB i bostadsrättslagen och i tillståndslagen. Min fråga till socialdemokraternas talesman Lennart Nilsson blir: När tänker socialdemokraterna likabehandla SBC, HSB och Riksbyggen? Varför vill inte socialdemokraterna ge SBC och dess medlemmar och ca 19 000 bosparare samma rättigheter som de människor som engagerat sig i HSB och Riksbyggen? Jag hoppas att Lennart Nilsson utnyttjar tillfället att besvara mina frågor. Jag vill ta upp ytterligare ett område i mitt anförande, nämligen de kommunala bostadsförmedlingarna. Enligt bostadsförsörjningslagen kan regeringen ålägga kommun att anordna bostadsförmedlingen. I våras framhöll företrädare för bostadsdepartementet i ett pressmeddelande: ''Det är dags att inrätta förmedlingar i de kommuner som inte har några i dag.'' Av uttalandet kan man dra slutsatsen att bostadsministern vill tvinga kommuner att inrätta bostadsförmedlingar. I centern har vi en annan syn på beslutsfattandet. Vi vill decentralisera beslutsfattandet. Vi litar på kommunalpolitikerna. Jag tycker att det är märkligt att regeringen har framfört funderingar på att ålägga kommuner att inrätta bostadsförmedlingar. Det är att göra det litet för lätt för sig. Man diskuterar inte alls kostnaderna i sammanhanget. Jag är också förvånad över att socialdemokraterna har ett så litet förtroende för kommunalpolitikerna. Det är kommunpolitikerna som står närmast kommuninvånarna och som bäst kan bedöma hur man skall lösa bostadsfrågorna i den egna kommunen. Vi i centern vill öka kommunernas frihet. Därför vill vi ändra lagstiftningen så, att kommunerna ges en möjlighet att ta ut en avgift, om de så önskar. Då skulle bostadsförmedlingarna få bättre resurser och kunna arbeta mer aktivt för att ge en bättre service till kommuninvånarna. I detta betänkande behandlas också många frågor som gäller boendeinflytandet och jag vill här något beröra frågan om hyresgästernas inflytande. Vi i centerna har i det avseendet många krav i betänkandet. Vi anser att det fortfarande finns en rad hinder när det gäller inflytandet för det boende. Genom att ta bort hinder och stärka boendeinflytandet vill vi skapa ökad trivsel, ökat engagemang och större gemenskap i bostadsområdena. Jag vill också säga några ord om lokalhyreslagstiftningen. Genom de ändringar i lokalhyreslagstiftningen som trädde i kraft den 1 Vi i centern vill ytterligare stärka de små företagens ställning på lokalhyresmarknaden. Vi vill ha ett samhälle där arbete, service och boende har ett nära samband. Det förutsätter att många små företag för produktion och service finns i närsamhället. Men småföretagen är liksom andra beroende av stabila och långsiktigt angivna villkor för att kunna bedriva sin verksamhet. Strukturomvandlingen och de ofta kraftiga hyreshöjningarna på lokalhyresmarknaden gör att många lokalhyresgäster tvingas ge upp sin verksamhet. Ekonomin blir alltför ansträngd. Man klarar inte kostnadshöjningarna. Butiker läggs ner, och många småföretagare inom serviceyrkena försvinner. Servicen utarmas. Vi i centern vill stärka lokalhyresgästernas ställning på hyresmarknaden. Vi vill ha ett väl fungerande närsamhälle. Fru talman! Jag tänker i detta anförande inte beröra några fler av centerns reservationer. Jag ställer mig bakom samtliga reservationer som centern finns med på i detta betänkande, men för att underlätta voteringen nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 27.

Fru talman! Bakom den torra titeln ''Vissa fastighetsrättsliga lagstiftningsfrågor'' -- ämnet för den här debatten -- döljer sig en rad angelägna frågor för alla boende. Vänsterpartiet har på detta område ställt en rad olika förslag. Gemensamt för alla förslagen är att de syftar till att stärka hyresgästers eller -- med den term vi föredrar -- hyresrättshavares skydd och möjlighet att påverka sin egen boendesitutation. Vår inställning i dessa frågor är väl känd, och jag skall därför bara lyfta fram några av de punkter på vilka vi reserverat oss mot utskottet eller eljest har särskilda synpunkter. För det första anser vi, i likhet med utskottsmajoriteten, att nuvarande regler för expropriation bör bibehållas. Att, som moderaterna kräver, öka kommunernas ersättning för exproprierade fastigheter skulle enbart stärka den privata fastighetsägarens ekonomi och knappast de boendes. Inte ens av borgerligt styrda kommuner har moderaterna fått stöd i denna fråga. För det andra är förköpslagen ett område, där både moderater och folkpartiet ifrågasatt nuvarande lagstiftning. Vänsterpartiet instämmer i utskottets bedömning att lagen varken bör ändras eller ses över i det avseendet. Däremot är det viktigt att hyresrättshavarnas inflytande stärks. Vi anser därför att hyresrättshavarna skall tillfrågas och ge sitt godkännande vid köp av fastighet. Det finns i dag rätt för hyresrättshavare att lägga in veto vid ombyggnader. Men vi föreslår också att en avgift skall tas ut vid försäljning, exempelvis med 10 % av försäljningssumman. En sådan åtgärd skulle ge uppskattningsvis 25 miljarder till staten och kommunerna. Jag har svårt att förstå varför socialdemokraterna inte säger ja till denna möjlighet för staten och kommunerna att öka sina inkomster. För det tredje gäller det hyressättningen. Bruksvärdesystemet är en annan återkommande fråga, där de borgerliga partierna vill öka marknadskrafternas avgörande vad det gäller hyressättningen. I vänsterpartiet är vi angelägna om att behålla bruksvärdesystemet och förbättra det. I reservation nr 12 från moderaterna och folkpartiet finns ett krav på att även andrahandsuthyrning skall vara marknadsmässig. Jag undrar därför om ni anser att förstahandshyresgäster skall kunna ta ut vilket pris som helst av den som hyr i andra hand. Jag undrar också varför inte bruksvärdesystemet gäller lokalhyror. I alla andra sammanhang brukar moderater och folkpartister värna om småföretagarna och deras möjligheter att överleva och bedriva sin verksamhet. Varför gör ni inte det i det här sammanhanget? Det är mycket väl känt att höga lokalhyror lätt kan knäcka småföretag och butiker i t.ex. nyproduktionen. För det fjärde gäller det förhandlingssystemet. Det kan låta tilltalande att, som föreslås i borgerliga reservationer, låta enskilda hyresgäster själva förhandla om sin hyra. Men jag har svårt att förstå annat än att det bara skulle stärka de hyresgäster som har stora juridiska kunskaper, som är starka och som själva kan sköta förhandlingar. Däremot är det för de allra flesta inget steg framåt. Vi avvisar därför detta förslag. Däremot anser vi i vänsterpartiet att det är viktigt att införa primär förhandlingsskyldighet vid fastställande av förstagångshyran för alla lägenheter, alltså även inom den privata sektorn, liksom vid förändrings och förbättringsåtgärder. Deltagarna från bostadsutskottet i riksdagens resa till Göteborg fick tillfälle att se hur problemet med de höga förstagångshyrorna slår i det privata beståndet. Detta lyftes särskilt fram som ett stort problem av hyresgäströrelsen i Göteborg. Jag kommer för det femte till boinflytandet. Tidigare i debatten behandlade frågor har på olika sätt berört boendeinflytandet, men det finns fler förslag som direkt kan öka hyresrättshavarnas inflytande. Ett exempel härpå finns i reservation nr 25, där vi föreslår att hyresrättshavare bör kunna finnas med i bostadsföretagens styrelser samt vid byggande och förvaltning. En ytterligare aspekt på inflytandet gäller den viktiga frågan om att slippa betala för kabel-TV, en service som många hyresrättshavare inte ens har efterfrågat men som de ändå tvingas betala för. Detta borde vara ett självklart krav. För det sjätte gäller det frågan om bostadsanvisning. Vänsterpartiet anser att kommunerna bör ha rätt att kräva att få anvisade bostadssökande accepterade av fastighetsägaren. I dag sker en obehaglig överprövning från fastighetsägarens sida, trots att kommunerna redan har undersökt om den anvisade personen är lämplig eller inte. Vi anser också att en obligatorisk bostadsförmedling bör införas och att bostadsförmedlingen självfallet skall vara avgiftsfri. Bl.a. moderaterna och folkpartiet har talat om de stora problemen på bostadsmarknaden. Vi i vänsterpartiet delar uppfattningen att det finns stora problem på bostadsmarknaden i dag. De största problemen, som vi ser det, gäller bristen på inflytande för hyresrättshavarna, den omfattande spekulationen och de skyhöga hyrorna för nyproducerade lägenheter. Vi är alltså överens om att problemen är stora, men vi är inte överens om recepten för att lösa problemen. Jag har nu redovisat några av vänsterpartiets ståndpunkter i bostadspolitiken och fastighetsrättsliga frågorna. Jag står självfallet bakom alla de reservationer som mitt parti har fogat till betänkandet, men jag inskränker mig till att yrka bifall till reservationerna nr 6 och 23.

Fru talman! Bostadspolitiken står inför en brytningstid, liksom så mycket annat som vi vant oss vid under efterkrigstiden. Den traditionella bostadspolitiken, såsom den har utformats, räcker inte för att lösa dagens och framtidens bostadsproblem. Det är dags för en ekologisk bostadspolitik. Med denna utgångspunkt, som miljöpartiet de gröna har, är det omöjligt att i avgörande grad stödja vare sig borgare eller socialister i bostadspolitiken. Allt fler människor söker sig till en ekologiskt sund bostadsmiljö. Den s.k. Ekobyrörelsen är i dag en av de få framväxande folkrörelserna i Sverige. Känslan av att kunna behärska sitt boende och sin närmiljö, att ha överblick, närhet och allt inom räckhåll är livskvaliteter som vi allt tydligare eftertraktar. Det anonyma boendet, de påvra miljonprogramsmiljöerna, de usla materialen, de slarvigt hopkomna husen och den fjärrstyrda förvaltningen -- allt detta reagerar vi mot med eftertryck. Men det krävs mer än boverkets sympatiska avregleringar. Det krävs mer av bostadsdebatt för att klargöra hur människor verkligen vill förändra och påverka sitt boende. Varken höger eller vänster inom bostadspolitiken sörjer här för det nödvändiga trendbrottet. Varken privatisering eller socialisering kan klara anpassningen till de ekologiska utgångspunkterna. Det gäller att i viss mån både privatisera och socialisera -- skulle man kunna säga med gamla termer. Men det måste ske i andra former än de traditionella och inte på det sätt som exempelvis moderaterna och vänsterpartiet föreslår i de motioner som behandlas i detta betänkande. Även om det i enskildheter finns många sympatiska drag i deras förslag, kan vi inte annat än i några få fall stödja dessa. Miljöpartiet de gröna återkommer med förslag till en sammanhållen ekologisk bostadspolitik. Det krävs här stora tag. I korthet kommer förslagen att beröra möjligheterna för långt fler hushåll än i dag att äga sina bostäder, att massförvaltning och massägande av bostäder avvecklas, att bostäder garanterars alla och att man varken skall vinna eller förlora på sitt boende. Kanske skall bostadsförmedling och mäklarverksamhet prövas ingå i ett nytt system för effektivare omsättning och byten av bostäder. Fru talman! Tyvärr kunde inte någon miljöpartist delta vid justeringen av detta betänkande, och det är anledningen till att vi inte formellt har några reservationer och inte heller något särskilt yttrande, där vi kunnat framföra de meningar som jag här gett uttryck för. Vi stöder därför några center och vänsterpartireservationer. Det är viktigt att skärpa kraven på handeln med bostadsfastigheter. Ja, frågan är om det över huvud taget är förenligt med gröna utgångspunkter att jättestora bostadsbestånd ägs enskilt eller ens allmänt, om det finns möjlighet för de boende att själva äga och efter bästa förmåga förvalta sin bostad. Vi stöder också tankegångarna i reservationerna nr 14, 15 och 16 i syfte att förbättra lokalhyresgästernas situation. Många småföretagare lever farligt, eftersom hyressättningen är fri och besittningsrätten svag. Vi är glada för att vi har fått centerns och vänsterpartiets stöd i reservation nr 23 för vår motion att hyresgäster skall slippa tvångsanslutning till kabel-TV. Det vore en naturlig frihetslinje att även andra partier stödde det kravet. Vi stöder centerns reservation nr 27 med krav på att den kooperativa hyresrätten permanentas som den goda besittningsform den är. Förslaget om ägarlägenheter, såsom de här framförs i moderat tappning, kan snart vara moget att förverkligas. Det krävs dock en hel del restriktioner på bostadsmarknaden för att motverka spekulation. Men visst -- varför skall inte hyresgäster kunna få ta över sina inbodda lägenheter som ägare. Ingenting i vår ideologi motsäger en spridning av ägande och ansvar på detta sätt. I dag är vi dock inte beredda att stödja förslaget. Vi tycker att det är dags att likabehandla SBC med andra bostadsrättsorganisationer, liksom hela utskottet nyligen tyckte det när det gäller mäklarlagen. Det vore naturligt att vi här i kammaren kom överens om att stödja reservation Bostadsförmedling och bostadsmäkleri är sammantaget en verksamhet som har en mycket stor betydelse för att människor skall hitta den bostad man söker. Här finns mycket att göra. Vi tycker dock inte att riksdagen skall tvinga alla kommuner att ha en obligatorisk bostadsförmedling. Förhållandena i stora och små kommuner är väldigt olika. Jag tror att en utbyggd förmedling av såväl hyresbostäder som ägarbostäder kan vara något som vi bör utveckla. Jag kan se svårigheten i att få till stånd en fungerande lag, men jag vill ändå stödja reservationens krav på ett lagförslag. Jag hade inte tänkt yrka bifall till någon av reservationerna, men eftersom vi tyvärr inte var närvarande vid justeringen av betänkandet har jag ändå här förklarat vår inställning i dessa frågor. Efter att ha hört debatten och efter att under tiden ha blivit störd av den s.k. gula kammarblanketten, vill jag särskilt stödja reservation nr 23, som andra talare har yrkat bifall till tidigare.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i bostadsutskottets betänkande och därefter ge Ingrid Hasselström Nyvall rätt i att det inte har tillkommit så mycket nytt i detta ärende sedan det behandlades förra året. Det är samma gamla krav som upprepas från olika håll, och mot den bakgrunden kanske det inte finns någon större anledning att gå djupare in på detaljer kring detta. Låt mig bara konstatera att en hel del av de motioner som behandlas i betänkandet och en del av reservationerna är föremål för utredningar i olika sammanhang. Jag tänker på hyreslagstiftningen, tillståndslagen, osv. Andersson tog upp, är det efter förslag från den socialdemokratiska regeringen sagt att det skall ske en utvärdering. Vi tycker att den kooperativa hyresrätten är en utmärkt form av boende, men för att se om någonting behöver förbättras i det sammanhanget, bör man genomföra denna utvärdering. Det är naturligtvis enkelt att säga att detta skall permanentas omedelbart, men låt oss ändå studera utvärderingen för att se om det finns några förbättringar som behöver genomföras i sammanhanget. När man lyssnar till Jan Sandberg skulle man kunna tro att vi befann oss på något slags torgmöte, där man i gammal känd moderat stil varnar för de röda spöken som finns runt omkring i landet och där man säger att socialdemokrater är för allting som handlar om regleringar, lagar, osv. Vi socialdemokrater vill inte ha några lagar som inte behövs. Vi vill inte ha krångliga regler, utan vi vill naturligtvis ha det så enkelt som möjligt. Men allt skall utgå från det som Jan Sandberg nämnde, nämligen att vi skall kunna bedriva en social bostadspolitik i det här landet. De olika lagstiftningar som finns på detta område handlar mycket om att göra det möjligt att bedriva en social bostadspolitik. Vi socialdemokrater har ingen anledning att skämmas för den bostadspolitik som vi har bedrivit i vårt land. Det borde Jan Sandberg och moderaterna också kunna inse. Efter att ha åkt runt här i världen för att studera bostadsfrågor kan vi konstatera att vi här i Sverige har det bra mycket bättre än människor i i stort sett alla länder som vi över huvud taget har besökt. Det gäller vår utrymmesstandard, det gäller kostnader i förhållande till inkomst, m.m. Visserligen kan vi ibland uppleva att vi har problem, men jag tycker att det finns anledning att fundera litet över proportionerna här i tillvaron. Det borde även moderaterna göra. Vad är det moderaterna vill göra? Jo, de säger att de vill öka rörligheten. Och det sade Ingrid Hasselström Nyvall också. De säger att det är för litet rörlighet på bostadsområdet. Men säg detta till alla de människor som bor exempelvis här i Stockholms innerstad i hyresbostäder! Dessa människor är i dag mycket oroliga för att hyrorna skall börja marknadsanpassas och att bruksvärdessystemet skall avskaffas. Detta är ju egentligen det som framför allt moderaterna vill. De tycker inte att bruksvärdessystemet skall gälla. För oss socialdemokrater är detta viktigt. Om moderat bostadspolitik får gehör i det här landet, innebär det att många av de inte minst pensionärer som bor exempelvis här i Stockholms innerstad får lov att flytta, eftersom marknaden kommer att slå igenom och medföra hyror som gör att vanligt folk över huvud taget inte har en chans att bo i sådana bostäder, dvs. i attraktiva lägenheter. Det är därför vi har ett bruksvärdessystem som knyter an till den sociala bostadspolitiken, som egentligen är ganska unik i världen. När vi är ute och studerar andra länder borde också de av utskottets ledamöter som förespråkar att det skall ske intrång och försämringar i bruksvärdessystemet, inse detta. I dessa länder är det nämligen verkligen fråga om segregation och liknande när det gäller bostäderna, och detta beror på att man släpper marknaden fri och inte tillämpar den sociala syn som vi har i vårt land. Det förekommer också en diskussion om att kommunerna har en för stark ställning. Vad är en kommun, Jan Sandberg, och vad består kommunen av? Jo, kommunen består av människor, och kommunen har att tillgodose kommuninvånarnas önskemål. Det är i kommunerna fria val vart tredje år, och människorna i kommunerna får då bestämma vem som skall styra verksamheten i deras kommun. Jag tycker därför att det är angeläget att vi här i riksdagen som stiftar lagar ger kommunerna och deras invånare möjligheter att styra sin egen verksamhet, allt för att undvika spekulation och annat som innebär att vi inte kan bedriva en social bostadspolitik. Många av oppositionspartierna här i riksdagen tycker inte om hyresgäströrelsen och framför allt inte om det råkar finnas en eller annan socialdemokrat i organisationen. Det verkar så. Jag vill påstå att hyresgästerna runt om i landet utgör en av de mest levande folkrörelserna i vårt land. Jag hörde senast i går att Hyresgästernas riksförbund har en ökad medlemstillströmning. Jag tycker att det är angeläget att vi har starka hyresgästorganisationer och starka organisationer över huvud taget, som kan företräda sina medlemmar emot de krafter som har så mycket styrka och kunskap i form av juridisk expertis och annat. Därför är det angeläget att vi även har starka hyresgästorganisationer, och detta slår vi socialdemokrater vakt om. Då sägs det emellertid: Men inte skall de som inte är medlemmar i hyresgäströrelsen behöva betala för fritidsverksamhet. Då kan man fundera över om de människor som inte har några barn skall betala för lekredskapen ute på gården eller om de som inte tvättar i tvättstugan skall vara med och betala för tvättmaskinerna. Jag vill alltså påstå att vi socialdemokrater inte vill ha mer lagar än vad som är nödvändigt. Vi vill inte ha mer krångel än vad som behövs för att kunna bedriva en social bostadspolitik. Vi har inget emot SBC den dag SBC har samma syn på den sociala bostadspolitiken, den dag då verksamheten har en social prägel och bedrivs på ett folkrörelsekooperativt sätt. Vad det handlar om är nödvändigheten av att utgå från den syn som finns inom folkrörelsekooperationen. Vi socialdemokrater utgår när det gäller lokalhyrorna från att regeringen följer dessa frågor. Det finns en del problem i dessa sammanhang, men jag utgår från att regeringen följer detta och att man vidtar åtgärder om detta är nödvändigt för att stärka lokalhyresgästernas ställning ytterligare.
Fru talman! Lennart Nilsson började sitt anförande med att säga att nu kommer de gamla kraven upp igen. Det är riktigt att många krav återkommer. Man måste då ställa sig frågan: Varför återkommer dessa krav? Jo, Lennart Nilsson, de återkommer därför att socialdemokraterna inte lyssnar på de förslag som framförs. Socialdemokraterna utgår tydligen ifrån att alla förslag som kommer från oppositionspartierna skall avstyrkas. Jag tror att det är mycket farligt att bedriva en politik på det sättet. För min del anser jag att om det kommer bra och vettiga förslag är det vår skyldighet som rikspolitiker att ställa oss bakom de förslagen oavsett från vilket parti de kommer. I ett sammanhang kan vi se detta, och det gäller fastighetsmäklarlagen som vi tidigare har varit inne på. Där har ni ändrat er. Ett enigt bostadsutskott kom fram till att SBC skall likabehandlas i fastighetsmäklarlagen. Det tyder på att om berättigade krav återkommer lyssnar socialdemokraterna så småningom och ställer sig bakom dessa. De krav som vi från centern tycker är berättigade skall vi återkomma med. Jag hoppas att socialdemokraterna till nästa år funderar litet ytterligare så att vi får stöd för våra synpunkter. Jag vill också säga något om den kooperativa hyresrätten som Lennart Nilsson gick förbi mycket hastigt. Lennart Nilsson var med på utskottsresan till Göteborg, där vi träffade företrädare för det allmännyttiga bostadsföretaget Poseidon. Erfarenheterna i Göteborg av de kooperativa hyresrätterna var mycket goda. Lennart Nilsson representerar ju Göteborgs och Bohus län, och han har därför möjlighet att ställa ytterligare frågor om det var något som var oklart i sammanhanget.

Det är just vad vi i centern önskar oss. Jag hoppas att socialdemokraterna så snabbt som möjligt ställer upp på de önskemålen. Jag vill påminna Lennart Nilsson om de frågor jag ställde om SBC. Jag ber att få upprepa frågorna: HSB och Riksbyggen? Vad är det för fel på SBCs nuvarande organisation? Vad är det ni inte accepterar? Jag vill inte ha något allmänt flum i sammanhanget utan ett konkret besked. Vad är det som ni inte accepterar?
Fru talman! Det är alldeles riktigt att vi upprepar berättigade krav, vilket också Birger Andersson har framfört. Det är inte så mycket nytt, och det höll Lennart Nilsson också med om. Jag tycker att det är onödigt att ta upp tiden med att här upprepa samma argumentation som vi hade förra året, men vi vidhåller för den skull våra krav. Det vore mycket roligt om socialdemokraterna nu vill visa sin ändrade inställning till SBC. Det lönar sig att tjata, vilket jag sade i debatten förra året. När det gäller rörligheten på bostadsmarknaden tror jag att den kan öka med vissa åtgärder, Lennart Nilsson, utan att man för den skull behöver försätta människor i en svår situation. Jag vill inte gå fram så hårt så att människor som bott i en lägenhet i innerstan i hela sitt liv skall tvingas flytta. Men däremot kan det vara bra om de flyttar om lägenheten är för stor och de inte behöver ha de ytor eller den standard som finns och kan nöja sig med mindre. Det är viktigt att man stöder den rörligheten på olika sätt. Jag själv är positiv till det förslag från boverket som ännu inte är konkretiserat och behandlat men där tankegången är att man på något sätt skall stödja en omflyttning, naturligtvis helt utan tvång. Jag tror också att man kan öka rörligheten genom att t.ex. bostadsrättsinnehavare får ta ut den hyra för lägenheten det skulle kosta dem att bo där själv, naturligtvis med något tillägg för skäligt slitage. Som det nu är, är det många som inte hyr ut t.ex. en bostadsrättslägenhet i andra hand eftersom det skulle gå med direkt förlust. Det finns möjlighet att bygga s.k. additionslägenheter, vilket också skulle kunna hjälpa en studerande eller en äldre människa att ha en bostad i anslutning till en annan lägenhet. Sedan kan detta tillägg bidra till att en familj kan få en större lägenhet. Det finns många smådetaljer med vilka man kan öka rörligheten utan att för den skull låta det gå hårt ut över enskilda människor.
Fru talman! Ja, Lennart Nilsson, jag kanske lät litet engagerad i talarstolen. Det beror på att jag faktiskt är ganska upprörd. Även om vi diskuterar dessa frågor år efter år råder det ändå de facto stora problem på bostadsmarknaden. Lennart Nilsson slår sig för bröstet och säger att Sverige är ensamt i världen om sin bostadspolitik. Ja, det tror jag det. När man sett hur det fungerar i Sverige finns det inte många andra länder som är intresserade av att ta över vad socialdemokraterna kallar den sociala bostadspolitiken men som faktiskt har blivit mer asocial än social. Lennart Nilsson säger också att man inte vill ha några krångliga regler och onödiga lagar. Men jämför svensk lagstiftning på detta område med den lagstiftning som Lennart Nilssons partivänner i andra europeiska länder, om vi skall röra oss i närområdet, anser rimlig på bostadsmarknaden! Där finns mycket stora skillnader. Sverige är ett av de mest genomreglerade länderna just när det gäller bostadsområdet. Det är självklart att vi moderater för fram samma gamla krav i den här debatten som i motsvarande debatt förra året, eftersom det är samma gamla problem och samma gamla politik som styr bostadsmarknaden. Jag tror inte att exempelvis de ungdomar som i dag står i bostadskö, eller alla andra som står i bostadskö, eller de pensionärer som tvingas söka socialbidrag för att klara av att betala reavinstskatten när de flyttar till en lika stor lägenhet på en annan våning tycker att det är en bra bostadspolitik. Är detta en social bostadspolitik? Är den svenska bostadsmarknaden så bra som Lennart Nilsson säger? Fråga människorna! Jag är övertygad om att Lennart Nilsson dess värre inte kommer att få det svar han förväntar sig. Jag märkte inte ens en antydan till svar på den fråga som jag ställde i mitt inledningsanförande. Lennart Nilsson kan inte bara säga att allt är jättebra i Sverige. Visst finns det problem på bostadsmarknaden, det borde även Lennart Tydligen inga. De är inte beredda att ändra inriktningen på sin politik. Det sades att det är bra med starka hyresgästföreningar. Det kan man tycka. Men varför är hyresgästföreningen så stark i jämförelse med andra? Det är därför att hyresgästföreningen har en monopolställning som en majoritet av lagstiftarna i denna kammare, framför allt socialdemokraterna, har givit den. Det tror jag det, att det inte kan växa upp andra starka hyresgästorganisationer när hyresgästföreningarna har denna lagsstipulerade monopolställning. Så till uttalandena om att marknadsmässig hyra skulle vara en katastrof och att moderat politik skulle innebära detta. Det vi säger är att man i första hand skall justera det hela så att det inte blir dyrare att bo ocentralt än centralt. Jag vill citera en ledamot av kammaren under den förra perioden, Bo Södersten. Han sade följande om det svenska hyressättningssystemet: ''Denna hyressättningsprincip är fullständigt orimlig och leder till stora orättvisor.'' Min fråga kvarstår. Vad vill socialdemokraterna göra? Vill man inte göra någonting?

Fru talman! Låt mig till Birger Andersson säga att vi socialdemokrater är beredda att acceptera bra förslag både i utskottet och här i kammaren. Problemet är bara att de förslag som har kommit från oppositionen inte är bra, och därför kan vi inte acceptera dem. Så enkelt är det. Sedan försöker Birger Andersson att måla upp något slags motsättning när det gäller den kooperativa hyresrätten. Den tillkom ju på socialdemokratiskt initiativ. Vi tycker att den kooperativa hyresrätten är bra. Låt mig säga något om detta med rörligheten på bostadsmarknaden. Jag vill ta ett litet exempel. Jag har en mor som är änka och som vill bo kvar i den bostad hon bott i sedan år 1946. Hennes enda önskan är att bo kvar, och hon är naturligtvis beredd att använda en del av sin pension för att klara detta. Det är precis på samma sätt för många andra människor. Att byta bostad är inte som att byta skjorta, köpa en ny bil eller något annat. Bostaden är för människor en del av livet. De fäster sig vid grannar och bekanta, sin omgivning, sin trädgård eller vad det nu kan vara. Därför är det litet farligt om nästan allt på detta område skall marknadsanpassas och bruksvärdessystemet därigenom avskaffas. Detta leder ofrånkomligen till att när det gäller attraktiva lägen, inte minst i innerstaden, är det många människor som vill, men inte kan bo där, eftersom hyran kommer att stiga. Jan Sandberg sade att detta är samma gamla politik. Jag replikerar genom att säga att det är samma gamla krav från högerhåll. De handlar om att hyresgästerna och deras organisationer är för starka. Det finns för många lagar som medger en social bostadspolitik. Man skall låta marknaden ta hand om allting, vilket leder till stora, djupa orättvisor. När det gäller bostadspolitiken i stort får vi anledning att diskutera denna i samband med det lagförslag om bostadsfinansieringen som har lagts fram. Nu har vi att diskutera samma gamla krav som har kommit tillbaka år efter år. De blir inte bättre, utan de är lika dåliga som de någonsin har varit. Den dag som SBC har samma uppbyggnad och samma organisationsstruktur som bygger på folkrörelsekooperativ finns det kanske inte någon anledning att säga nej. Men så är ju inte fallet i dag. Det är därför som vi säger nej.
Fru talman! Jag börjar med att kommentera Lennart Nilssons egentligen ganska så säregna påstående att socialdemokraterna är beredda att acceptera bra förslag. Till detta betänkande finns ca 70 yrkanden, och inget av dessa förslag är tydligen bra. Jag rekommenderar Lennart Nilsson att läsa dessa yrkanden ytterligare en gång. Det kan väl inte vara så, att det enbart är socialdemokraterna i denna kammare som kan komma med bra förslag. Jag tycker att det finns anledning för Lennart Nilsson att titta litet extra på de motioner och yrkanden som de övriga politiska partierna har avgett. Lennart Nilsson slog sig för bröstet och sade att det var socialdemokraterna som kom med de ursprungliga tankegångarna om den kooperativa hyresrätten. För närvarande är denna lag en lag som gäller på försök till den 31 december 1991. Såvitt jag kan förstå är socialdemokraterna nu beredda att förlänga denna försöksverksamhet. Vi i centern anser att erfarenheterna är så goda -- jag hoppas att även socialdemokraterna tar till vara erfarenheterna -- att vi vill att denna lagstiftning skall permanentas. Jag har talat med både SABO och Riksbyggen. Det visade sig att dessa bostadsföretag har kooperativa hyresrätter i sina verksamheter. Riksbyggen har kooparativa hyresrätter i bl.a. Stockholmstrakten, Lund, Borås och Örebro, och SABO har sådana hyresrätter från Piteå och ner till Lund. Man märker hela tiden ett växande intresse för kooperativa hyresrätter. Det är faktiskt dags, Lennart Nilsson, att arbeta fram en permanent lagstiftning. Nilsson att han utgick ifrån att regeringen följer dessa frågor. Det vore värdefullt om Lennart Nilsson kunde ge ett klart besked om att regeringen följer dessa frågor och att man är beredd att vidta de förändringar som kan vara aktuella. I vår reservation, som står att läsa på s. 41--42 i betänkandet, har vi redovisat vår syn på vilka förändringar som behöver genomföras. Om Lennart Nilsson efter ytterligare en genomläsning blir övertygad om att våra synpunkter är riktiga, finns det möjligheter att stödja den reservationen. Det finns även möjligheter att stödja reservation 27, där vi strävar efter att få en permanentning av lagstiftningen om kooperativa hyresrätter.
Fru talman! Till Lennart Nilsson vill jag säga att jag inte har den minsta åstundan till att inte vilja låta hans mor bo kvar i sin lägenhet. Det är verkligen angeläget att den som vill bo kvar skall få göra det. Ändå vet man att det faktiskt är många som vill röra på sig, men de mäktar inte. De behöver stöd, kanske inte samhällets stöd men de behöver på olika sätt få hjälp med en omställningsprocess när det gäller bostadsfrågan. Detta är en del i denna rörlighet, kanske inte den största, men den utgör ändå en bland andra faktorer. Lennart Nilsson är så kolossalt subjektiv i sina bedömningar. Jag tycker att vi från de politiska partierna måste försöka ha en mer objektiv syn, även om vi företräder en ideologi. Lennart Nilsson talar hela tiden om att allt är så bra, att ingenting behöver ändras. Men detta är ju en subjektiv bedömning. Andra kanske inte delar denna uppfattning, vilket de har gett uttryck för i motioner och reservationer. Det står ju naturligtvis alla fritt att tycka att allting är bra, men jag tycker att man borde ha en något mer överblickande syn. Lennart Nilsson sade att man var beredd att diskutera om SBC skall få samma rättigheter som folkrörelserna när SBC blir likställt med de andra folkrörelserna. Men varför måste SBC vara organiserat likadant och se ut på samma sätt som folkrörelserna? SBC kan väl vara en bra rörelse, även om den inte är precis lik de andra folkrörelserna. Det finns plats för mer objektivitet och mer hänsyn till individen. Av alla Sveriges hyresgäster är nästan ingen den andra lik.
Fru talman! Jag vill beröra en grupp som har stora problem med bristen på rörlighet när det gäller dagens bostadsmarknad. Det finns tiotusentals småbarnsfamiljer som bor i små lägenheter, t.ex. tvåor. Det är par med barn som mycket gärna vill bo i en större lägenhet, men de har ingen möjlighet att få sitt önskemål tillgodosett till följd av den inlåsning som i dag finns på bostadsmarknaden och som är ett resultat av den förda politiken. Den vill vi moderater ändra på för att se till att alla dessa barnfamiljer får en chans att lösa sina bostadsproblem. Lennart Nilsson sade att den dag SBC har samma uppbyggnad som bl.a. HSB och Riksbyggen är socialdemokraterna beredda att diskutera om SBC skall få samma rättigheter. Men enligt Lennart Nilsson har SBC tydligen samma uppbyggnad, eftersom SBC skall ha samma rättigheter som dessa organisationer, åtminstone när det gäller fastighetsmäklarlagen. Då har ju socialdemokraterna ställt sig bakom den principen att SBC skall likabehandlas. Jag förväntar mig då att detta resonemang fullföljs även på övriga områden. Sverige som trots allt väldigt bra och världsledande på olika sätt. Visst är bostadsmarknaden världsledande genom att den uppvisar de problem som finns i Sverige, men som man inte har i andra länder. Vad säger då Lennart Nilsson till de hundratusentals människor som står i en bostadskö, till de mer än 100 000 ungdomar som står i bostadskö och till de pensionärer som tvingas in i socialbidragsberoende bara genom att flytta en våning i samma fastighet, därför att reavinstskatten slår sönder hela deras ekonomi? Säger Lennart Nilsson till dem att det egentligen är ganska bra i Sverige och att detta är en följd av den sociala bostadspolitiken? I så fall tror jag inte att Lennart Nilsson får de uppskattande hejarop han tydligen förväntar sig, enligt vad han har sagt här i kammaren. Det är den s.k. sociala bostadspolitiken som har gjort att bostadsmarknaden inte fungerar i Jag har sagt det tidigare och jag vill avsluta med att säga det igen: Det går att lösa dessa problem. Det går inte över en natt, men det går att påbörja arbetet i rätt riktning och se till att fler människor kan bo som de själva vill. För detta krävs en ny inriktning av bostadspolitiken, Lennart Nilsson, en ny inriktning som innehåller frihetsreformer, minskad byråkrati, lägre kostnader, bostäder efter människors önskemål i stället för enligt centrala byråkraters eller politikers och ett sänkt totalt skattetryck -- inte bara omfördelning av skatten. Det är den politik som vi moderater kämpar för och det tänker vi fortsätta att göra. Att denna politik genomförs är en förutsättning för att man skall kunna lösa de problem som finns.
Fru talman! När det gäller SBC och den reservation som de borgerliga partierna har avgett vill jag hänvisa till det särskilda uttalande som vänsterpartiet har gjort i just den frågan. Vi kan se att det i och för sig finns skäl som talar för likställighet mellan SBC och andra folkrörelseföretag men då krävs det också förändringar i andra avseenden och att alla bostadsrättsorganisationer underkastas en förvärvsprövning enligt tillståndslagen. Det är inte så enkelt som de borgerliga partierna här har framställt saken. I vad gäller kooperativ hyresrätt, som behandlas i reservation 33, vill jag framhålla att vänsterpartiet har en positiv inställning till en sådan rätt. Allt vittnar om att de erfarenheter som görs är positiva. Däremot tycker vi att man, liksom i andra sammanhang, först bör ta del av den utvärdering som skall göras, innan man exakt fastlägger hur lagstiftningen skall se ut. Vi tycker att den borgerliga reservationen 16 är litet märklig. Där behandlas bruksvärdessystemet, och man hävdar att en stor lägenhet i den centrala delen av staden skall vara dyrare än en liten i en förort. Jag trodde att vi hade ett system som i princip innebar att större lägenheter är dyrare än små. Samtidigt anser jag att man attackerar hela tanken att bostaden skall vara vårt eget hem. Att i detta sammanhang vara helt utlämnad åt marknadsprinciper och människor som ägnar sig åt bostadskarriär -- som ofta påpekas från de borgerliga partierna -- tycker vi är mycket stötande. Till slut Lennart Nilsson: Jag fick inget svar -- inte heller från något annat håll -- på vårt förslag om försäljningsavgiften. Man har ju räknat ut att det skulle bli stora vinster, 25 miljarder kronor om året, som stat och kommun skulle kunna ta in och därmed få medel för en rad angelägna uppgifter som inte kan klaras i dag. Jag undrar varför ni inte är intresserade av att införa en sådan avgift. Dessutom tror vi att man på detta sätt skulle kunna stoppa en hel del av den spekulation i bostäder som pågår i dag och som vi bestämt vänder oss emot.

Fru talman! Låt mig bara säga till Eva Zetterberg att vi i de här dagarna diskuterar Sveriges ekonomiska problem. Vänsterpartiet har simsalabim helt plötsligt plockat fram 25 miljarder kronor, som i stort sett skulle lösa alla Sveriges problem. Det är bara att konstatera att krav i olika tappningar från vänsterpartiet egentligen är mycket orealistiska. De kan väl egentligen sägas vara något slags önsketänkande som inte stämmer med den verklighet som vi upplever. På läktaren sitter några ungdomar. Vi diskuterar ju nu ett bruksvärdessystem, som handlar om att man jämför hyressättningen i allmännyttan, varefter man förhandlar. Då finns det olika faktorer som kan påverka hyressättningen beträffande olika lägenheter. Jan Sandberg sade att det kan bli billigare att bo. Han talade om barnfamiljer och berättade om hur bra allting skall bli bara marknaden släpps fri. Det är ingen som kan tro på detta. Jag tycker att Jan Sandberg skall berätta, inte minst för de här ungdomarna, på vilket sätt de skulle kunna få en lägre hyra om marknadskrafterna fick slå igenom på hyressättningen, exempelvis i Stockholms innerstad, där ju många vill bo. På vilket sätt skulle det bli lägre hyra i en lägenhet i Vasastaden, om marknaden skulle få bestämma hyran? Det är naturligtvis inte sant att hyran skulle bli lägre. Tvärtom skulle många människor som redan bor i hyreslägenheter i den centrala delen av Stockholm bli tvungna att flytta därifrån. De skulle inte ha råd att bo där. Jag säger inte att allt är bra på bostadspolitikens område här i landet. Men det betänkande som vi har att diskutera i dag handlar om delar av det hela. Det är klart att allting hänger ihop, och jag skulle mycket väl kunna inveckla mig i en djup bostadspolitisk diskussion här i kammaren. Men det kan ju inte vara avsikten när det gäller just det här betänkandet. Jag tror att det är angeläget att slå fast att vi socialdemokrater tycker att bruksvärdessystemet är ett viktigt instrument för att man skall kunna bo i olika delar av en kommun och i olika delar av landet. Till Birger Andersson vill jag bara säga att om riksdagen nu fattar beslut om någonting och man bestämmer sig för att ha en utvärdering innan någonting sker är det väl inte fel. Om riksdagen fattar ett beslut får man väl se vad utvärderingen ger vid handen. Det finns inga motsättningar mellan Birger Andersson och mig när det gäller kooperativ hyressättning. Det är ett bra system och därför skall vi naturligtvis slå vakt om det. Jag utgår ifrån att det efter utvärderingen kommer ett förslag om permanentning. Så enkelt är det ju.
Fru talman! Ja, Lennart Nilsson, inom vänsterpartiet är vi medvetna om den räntekris som det talas om i det här landet. Det finns ju olika sätt att lösa problemen. Det förslag som vi har lagt fram kallar ni önsketänkande. Men förslaget är faktiskt realistiskt. Det handlar om 25 miljarder kronor som skulle komma stat och kommun till godo. Jag tycker inte att detta är en summa att förakta. När det gäller att komma med förslag till åtgärder är vi inom vänsterpartiet helt på det klara med vart man skall rikta sig. Vi accepterar inte att åtgärderna går ut över människor som har låga inkomster och små möjligheter att förbättra situationen. Vi anser att åtgärderna skall rikta sig mot kapitalet, där det finns pengar att hämta. Vi vet att just fastighetsägarbranschen är en bransch där det finns mycket stora pengar när det gäller både seriöst byggande och spekulation. Att ta ut 10 % vid försäljning av fastigheter skulle inte innebära ett avbräck för seriösa byggare. Däremot skulle det kanske avhålla vissa byggare från spekulation. Att det dessutom skulle strömma in pengar skulle väl knappast vara något hinder. Det skulle alltså gälla fastighetsägarna, medan de enskilda, hyresgästerna, inte skulle drabbas. Jag har mycket svårt att se att det här enbart är ett önsketänkande. Det skulle ju vara möjligt för fler partier att anamma förslaget och arbeta vidare på det.
Fru talman! Lennart Nilsson berörde i alla fall litet av ungdomarnas bostadsproblem. Han påstod att ungdomarna skulle få större problem, om det fördes en moderat politik. Detta är felaktigt. Vad beror det på att framför allt en grupp, ungdomar, har mycket stora problem på bostadsmarknaden? Här har vi en typeffekt av alla regler m.m. som innebär centraldirigering. Bl.a. har just ungdomen drabbats. Jag kan nämna ett enda litet exempel, Lennart Nilsson. Som en del av den sociala bostadspolitiken finns kravet att man skall ha en s.k. fullgod eller mänsklig bostad. Varje människa skall ha ett rum för samvaro, dvs. vardagsrum på normalspråk, och ett rum som man skall sova i. Det blir alltså minst en tvåa, om det rör sig om ett ensamhushåll. Här har man inte bara uttryckt ett önskemål, utan man har infört lagar och regler, så att det hela har genomförts, inte bara i nybyggandet av bostäder utan i alla befintliga fastigheter. Dessa regler är starkt bidragande till att det från 1960 fram till i dag till följd av lägenhetssammanslagningar har försvunnit, via politiska styrmedel, mer än 185 000 smålägenheter i det befintliga fastighetsbeståndet. Detta är ett exempel på politiska beslut som direkt har drabbat ungdomarna. Jag skulle kunna nämna många fler exempel. Jag föreslår att både Lennart Nilsson och de ungdomar som är speciellt intresserade av dessa frågor läser den rapport som jag har skrivit. Rapporten heter just ''Ungdomarnas bostadsproblem går att lösa''. I denna rapport beskriver jag alla de problem som specifikt drabbar ungdomarna och en mängd åtgärder som vi moderater kräver och som skulle kunna lösa ungdomarnas bostadsproblem.
Fru talman! Jag tycker att jag i alla fall har lyckats med en sak i den här debatten: att väcka intresse för den kooperativa hyresrätten. Lennart Nilsson säger att det var socialdemokraterna som funderade, varefter lagen om försöksverksamhet så småningom kom till. Jag förmodar att ni har funderat en hel del, innan lagen infördes. Nu har lagen begränsad giltighet, den gäller till den sista december 1991, alltså under fem år. Vi kritiserar er senfärdighet. Ni tillsätter en utredning hösten 1990 och säger att det måste bli en utvärdering. Sedan planerar ni en förlängning av den tillfälliga lagen med, såvitt jag förstår, två år. Vi tycker att ni skulle ha kunnat fatta ett beslut beträffande utvärderingen tidigare, och vi anser också att de erfarenheter som man får ta del av när man talar med personer från SABO, Riksbyggen och på annat håll är positiva. Jag vädjar nu till Lennart Nilsson att verka för att det görs en snabb utredning och för att det läggs fram ett förslag till permanent lagstiftning. Det skulle glädja mig om Lennart Nilsson kunde medverka till att dessa önskemål blir tillgodosedda.

Fru talman! I betänkande 2 avhandlas egenskapskrav på byggnader. De frågor som avhandlas i betänkandet har mycket att göra med bostädernas inomhusmiljö. En rad problem finns i dag som gör att boendemiljön i många fall inte är tillfredsställande. Det gäller problem med fukt och mögel, dålig ventilation, radon i bostäder och mycket annat. Många av problemen har sin grund i att vi fortfarande inte lärt oss att bygga bättre hus. Trots teknikens landvinningar på en rad områden så kunde man förr bygga hus med bättre klimat i och en hälsosammare miljö invändigt än vad fallet i vissa sammanhang är i dag. Det är ett observandum. Kanske är det dags att återknyta till historien när det gäller att fortsätta arbetet med att förbättra kvaliteten i våra bostäder. De många boendemiljöproblemen gör det nödvändigt att arbeta med miljöfrågorna i samband med boendet intensivt och på bred bas. Det har vi centerpartister vid åtskilliga tillfällen påtalat och också väckt förslag om i denna kammare. Riksdagen har också på förslag av ett enigt bostadsutskott hemställt hos regeringen om ett åtgärdsprogram mot sjuka hus och för en bättre inomhusmiljö. Förslagen är under bearbetning. Förslagen skulle redan ha tagits fram, men det har ännu inte skett. Det är viktigt att det arbetet sker med hög intensitet i departementet. Mot den bakgrunden har vi centerpartister inte funnit anledning att återupprepa våra krav på förändringar när det gäller egenskapskrav på byggnader vid den tidpunkt då de motionskrav restes som nu behandlas i detta betänkande. Det är förklaringen till att några centermotioner inte behandlas i detta betänkande. De grundläggande kraven på byggnader kommer till uttryck i 3 kap. plan och bygglagen. De av boverket, med stöd av plan och byggförordningen i PBL, utfärdade nybyggnadsreglerna trädde i kraft den 1 januari 1989, dvs. ganska nyligen. De har ännu inte hunnit att verka så lång tid att det går att bedöma dess verkan. Även om vi centerpartister har grundinställningen att de regler och förordningar som styr boendet skall vara så få som möjligt och så enkla som möjligt är det på bas av nu vunna erfarenheter för tidigt att kräva en omarbetning innan reglerna fått verka och visa vad de går för. Det är ytterligare ett motiv till att våra tidigare krav om förenklingar inte finns återupprepade vid detta tillfälle. I betänkandet avhandlas emellertid bl.a. byggnormer för att förbättra ungdomarnas bostadssitution. Ungdomarnas situation på bostadsmarknaden är besvärande, och allt som kan göras för att underlätta deras situation är angeläget. Värst är situationen för dem som finns här i Stockholm. 50 000 av de ungdomar som i dag söker kontrakt till en ny bostad här i Stockholm bor kvar hemma. Över 100 000 bor i andra eller tredje hand med den rad av osäkerhetsfaktorer som följer av det. Det är långt ifrån tillfredsställande. Av den anledningen beslutade riksdagen, på förslag från en majoritet i bostadsutskottet, för en tid sedan, mot regeringspartiets vilja, att statliga lån inte längre skall utgå till ombyggnader som går ut på att slå samman lägenheter, detta för att tillgången på smålägenheter inte ytterligare skall minska, vilket i första hand drabbar ungdomen. Detta har haft en positiv effekt. Men den är inte tillräcklig. En rad ytterligare åtgärder krävs. Vi har under den allmänna motionstiden föregående riksmöte i en särskild motion om ungdomars boende anvisat en rad sådana åtgärder. De gällde bl.a. ändrade villkor för bostadslån, byggande av fler smålägenheter, utnyttjande av vindsvåningar, byggande av övernattningshotell samt stopp för kontorisering. Sparandet bör underlättas, och särskilda stimulansbidrag bör införas för byggande av små lägenheter. Förslagen har emellertid avvisats av riksdagen vid tidigare tillfällen. Från centerns sida anser vi emellertid fortfarande att det är åtgärder av den typen som krävs för att lösa ungdomars bostadssituation i stället för att man rent allmänt uttalar att de flesta byggnadsreglerna skall tas bort, vilket förordas i den moderata motionen. I denna motion ges emellertid inga konkreta förslag till konstruktiva åtgärder. Motionen har avstyrkts av utskottet. Det är åtgärder av den typ som vi centerpartister har föreslagit i vår motion som krävs. Det är inte heller de åtgärder som anförs från regeringens sida, som motiv för att avstyrka moderatmotionen, som behövs. De åtgärder som regerignen har vidtagit har hittills visat sig inte ha någon effekt för att förbättra just ungdomarnas bostadssituation. Fru talman! Med det anförda har jag redogjort för centerns uppfattning, vilken framgår i reservation 4. För att bespara kammaren tid avser jag inte att yrka bifall till reservation 4. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande.

Fru talman! I detta betänkande behandlas de olika områden som det svenska regelsystemet på bostadsmarknaden omfattar. Det är allt från nybyggnadsregler till krav på parkeringsplatser i den nya plan och bygglagen. På detta område, liksom på många områden, har moderaterna en annan uppfattning än framför allt socialdemokraterna. Samtidigt är vi överens i vissa delar. Fru talman! Vi moderater har under en följd av år kritiserat den mycket omfattande floran av detaljstyrande och stela regler inom såväl nybyggnads som ombyggnadsområdet. Till detta betänkande har vi moderater fogat fyra reservationer i sak. I samtliga behandlas regelsystemet vid just ny och ombyggnader. Det är ganska talande att grundregelverket för hela vår västerländska civilisation, de tio Guds bud, får plats på en A4-sida, medan bestämmelserna för hur en bostad skall se ut omfattar tusen och åter tusen papper av samma storlek. Detta omfattande regelverk, tycker vi moderater, med fördel kan begränsas. Nu har man i och för sig sett över de nya byggnormerna, men det finns enligt vår mening fortfarande mycket att ändra även i det nya förslag som kommit fram och fastställts. Problemet med en sådan omfattande regelsamling, som styr så mycket in i detalj av såväl ny som ombyggandet, är ju att tidsåtgången blir orimligt lång, om man räknar från det att man bestämmer sig för att vidta en åtgärd tills man kan vidta denna åtgärd. Detta får också till följd att kostnaderna för bostadsbyggandet skjuter i höjden, och sist, men inte minst, så medför det att människornas önskemål om hur bostaden skall utformas skjuts i bakgrunden. Det som skjuts fram är just de centrala direktiven och bestämmelserna. Självfallet skall vi ha regler i vilka det bestäms hur man skall bygga och även i vissa delar hur man skall bygga om, men dessa regler behöver inte vara så omfattande som de är i dag. Man har redan prövat möjligheterna att begränsa nybyggnadsreglerna i vissa delar. Därigenom har man kunnat bygga några s.k. fribyggeområden. Resultaten av dessa försök har varit mycket positiva. De boende har, trots uttalanden från olika byråkrater och politiska representanter, faktiskt trivts mycket bättre i dessa områden än i vad man kan kalla normala nybyggda bostadsområden. Bl.a. har omflyttningsfrekvensen i dessa fribyggeområden varit lägre än i jämförbara bostadsområden som har byggts på normalt sätt. Vi vet också att boendekostnaderna har sänkts. Det är inte minst aktuellt i dessa dagar av skatteomläggningar, hyreshöjningar och jag vet inte vad. Sålunda kan man faktiskt dra den slutsatsen att man har byggt både billigare och bättre, i varje fall enligt dem som bor i dessa områden. Vi moderater vill att man skall gå vidare på den här avregleringsvägen. Därför föreslår vi att regelverket skall begränsas. I reservation 3 till betänkandet har vi visat på vilka förbättringar dessa förändringar skulle medföra för en grupp på bostadsmarknaden, ungdomarna. Vi var i och för sig inne på detta i den förra debatten, där jag gav ett exempel på hur reglerna har begränsat och förvärrat för ungdomarna. Om man skulle ge sig på att begränsa regelverket, skulle fler ungdomar ha möjlighet att få en egen bostad. Jag är övertygad om att nybyggandet av smålägenheter skulle ta fart jämfört med dagsläget. Inredande av vindar till mysiga och billiga bostäder skulle inte längre motarbetas, vilket ofta är fallet i dag. Samtidigt skulle vi inte behöva återuppleva den formliga slakt på smålägenheter som de tidigare ombyggnadsreglerna har medfört. I reservation 7 har vi reserverat oss mot utskottsmajoritetens förslag att lägga ytterligare detaljregleringar i det redan mycket omfattande regelverket. Det här handlar i och för sig om en relativt begränsad sak, införande av mer omfattande detaljreglering gällande hörselslingor i lokaler. Vi moderater delar uppfattningen att de hörselskadade skall ges möjlighet att delta i verksamheter i samlingslokaler, men vi tycker att det går utmärkt att lösa det utan ytterligare detaljstyrning. Här vill jag faktiskt citera utskottsmajoritetens egen text, som egentligen är en bra sammanfattning av vår moderata inställning inom just detta område. Det går att läsa på s. 8 i utskottsbetänkandet: ''I denna liksom i andra frågor om bostäders och lokalers tillgänglighet och användbarhet för olika grupper av handikappade bör avsaknaden av detaljerade föreskrifter snarast ses som en öppenhet för nya tekniska lösningar och en möjlighet till lokalt anpassade lösningar.'' Vi kunde inte ha uttryckt det bättre själva. Det är samtidigt förvånande att vi var tvungna att reservera oss på denna punkt trots allt. Fru talman! Det här betänkandet handlar om egenskapskrav på byggnader. Alla skulle tjäna på om man avreglerade regelverket. Därför yrkar jag bifall till den moderata reservationen 1. Avslutningsvis vill jag ställa en fråga till majoritetens talesman: Socialdemokraterna har i olika sammanhang sagt att de ökade byggkostnaderna måste motverkas. Borde inte ett bra sätt att göra det vara att i större omfattning än nu minska de kostnadshöjande byggnormerna?

är rubriken på det inledande avsnittet i betänkandet BoU2. Från folkpartiet hade vi hellre sett rubriken ''Normsystemets nedtrappning''. Den inriktning som anges i PBL mot funktionskrav i nybyggnadsreglerna i stället för bestämda mått och fastslagen standard är ett steg på väg mot en nedtrappning men långt ifrån tillräckligt. Det gick ju bra att införa den frihet som friggebodarna innebar. Kan inte något av detta tänkande överföras på t.ex. synen på ungdomsbostäder och frågan om förtätning av tidigare bebyggelse? Regelsystemet skall inte behöva hindra nya och mer flexibla lösningar. På vissa områden är det dock bra med normer som underlättar för handikappade och äldre att kunna välja bostad. Även normer som stöder och driver på en ny utveckling, t.ex. källsortering av sopor, kan under en övergångstid vara befogade. Boverket arbetar nu med denna fråga. Den bostadsstandard som vi har i Sverige i dag och de krav som de flesta av oss ställer på sitt boende bedömer jag är en grund för att en god nivå kommer att hållas även med mindre styrande regler. Däremot kommer det i det läget att finnas mera utrymme för ökad fantasi och idérikedom samt för människors individuella önskemål. Normer, låneregler och subventioner har alltför länge styrt byggandet. Det har från många håll ifrågasatts om de nybyggnadsregler som trädde i kraft för snart två år sedan verkligen tillämpats. Särskilt var det gäller äldreboendet har samma rigida regler som fanns tidigare ofta förts fram. Just där är det funktionskraven som bör vara mer styrande. Folkpartiet vill därför att man snarast ser över hur de nya reglerna tillämpas. Därför yrkar vi bifall till reservation 6. Även reservation 2 är väsentlig för det vi eftersträvar. Miljöpartiet har i en motion krävt elmätare och varmvattenmätare i varje lägenhet. Det förstnämnda har jag själv pläderat för i många sammanhang. Det byggs ju inte heller numera lägenheter med gemensam elmätare eller fastigheter med endast en mätare. Det andra kravet har man tidigare sagt vara svårt att uppfylla. En vanlig vattenmätare är det däremot lätt att sätta in, och den kan också ge ett mått på varmvattenförbrukningen. Dessa åtgärder är ett bra incitament för energibesparing och därmed lägre hyror. Jag tycker att vi är på god väg med dessa åtgärder, och det kan vidtas utan lagstiftning. - är det så här många människor har det när de besöker offentliga lokaler -- de hör inte vad som sägs. Hörselnedsättning är inte bara ett handikapp för dem som betraktas som döva, utan det är en egenskap -- kan man nästan säga -- hos många äldre människor. De har nu erfarit att hörselslingor inte installeras eller fungerar dåligt i offentliga byggnader. Det är bra att utskottet har uppmärksammat problemet och begär att regeringen kommer med förslag till åtgärder. Vi måste i det här fallet ha normer som gör att alla kan ta del av även det mindre värdefulla som ibland sägs.

Fru talman! Många har här och i andra sammanhang talat om ungdomars behov av bostäder. Jag tror att inget av partierna är villigt att säga att det inte är ett problem att vi har för få lägenheter och för få bostäder att erbjuda ungdomen. Däremot har vi olika synpunkter på hur frågan skall lösas. Från mitt partis sida är vi inte villiga att medverka till särskilda klausuler och regler vad gäller ungdomsbostäder. Vi tycker att det är viktigt att man bygger billiga och bra bostäder för alla. I den mån man lyckas med det kommer det naturligtvis också ungdomar till godo. Det är inte bara ungdomar som har bostadsbehov. Jag är övertygad om att om man på ett effektivare och bättre sätt kan få fram fler bostäder till ett lägre pris, kommer ungdomar också att gynnas av det. Tillgängligheten är ett stort problem för många med funktionsnedsättningar. Flera andra talare har varit inne på denna fråga, så jag vill bara nämna att personer med funktionsnedsättningar har fått en del förbättringar. Det är ett resultat av handikapporganisationers egna krav och hårda arbete på detta område. Men jag tror inte att det räcker. Vi har sett exempel på hur tillgängligheten inte existerar eller inte existerar i den utsträckning som behövs. Vi föreslår därför i vår reservation 9 att man i denna fråga ser över hur PBL fungerar, vilka problem som finns och hur de skall kunna lösas. Jan Sandberg berörde här tio Guds bud och hänvisade till hur det gick att skriva dem på en stentavla. Nu är det ju så, att vi även för andra områden i vårt samhällsliv har lagtexter på flera tusen sidor. Jag blev inte riktigt klok på Jan Sandbergs inlägg -- om han menade att även övriga lagar och förordningar kan ersättas med tio Guds bud på en sida. Det kunde vara intressant att få en kommentar om detta. Fru talman! Jag vill hänvisa till vänsterpartiets olika reservationer i det här betänkandet och yrkar bifall särskilt till reservation 9, om kravet på tillgänglighet.

Fru talman! Det här betänkandet måste man uppfatta som något av en restpost i behandlingen av tidigare propositioner -- och förhoppningsvis kommande proposition när det gäller sjuka hus. Jag konstaterar också att rubriken är Egenskapskrav på byggnader, och att det finns motioner från bl.a. miljöpartiet som behandlas i andra sammanhang och som just gäller egenskapskrav på byggnader. Jag tänker på förslag om att förändra vårt klassiska vattentoalettsystem, vilket är ett typiskt egenskapskrav på byggnader, som behandlas av jordbruksutskottet. Vi har tidigare i bostadsutskottet behandlat krav på ökat experimentbyggande av ekologisk karaktär, vilket ju också är ett mycket typiskt egenskapskrav på byggnader. Det har inte hanterats i detta betänkande. Därför är kanske rubriken litet väl svulstig i förhållande till det lilla som betänkandet innehåller. Men litet grand positivt innehåller det. Man har bl.a. tillgodosett en del krav på precisering när det gäller i vilka lokaler hörselslingor skall finnas. Det är krav som har framförts i flera motioner och som Ingrid Hasselström Nyvall så förtjänstfullt redovisade genom att viska här i talarstolen. Vårt förslag om källsortering av sopor behandlas i mom. 8. Det utlovas ett preciserat förslag från boverket under hösten. Jag godtar tills vidare detta; det har utskottet också gjort. Mom. 11 gäller vårt förslag om obligatorisk elmätare. Jag instämmer givetvis i miljöpartiet de grönas motion 1989/90:Bo502, yrkande 3. Jag är noga med att till protokollet yttra detta, eftersom vi när det gäller det här betänkandet inte fanns på plats vid justeringen. För att hushållen skall stimuleras till elsparande är det nödvändigt att elförbrukningen görs synlig och upplevs som påverkbar. I dag förekommer det i många fastigheter att förbrukningen av hushållsel mäts gemensamt och att elkostnaden delas på alla boende, oberoende av individuell förbrukning. Detta inbjuder givetvis inte till sparande. Genom elmätare i varje lägenhet underlättas varje hushålls framgångsrika deltagande i jakten på energislöseriet. Jag är glad att höra att Ingrid Hasselström Nyvall delar vår uppfattning om detta, även om hon inte är beredd att stödja kravet på en lagstiftning. Hon nämnde bl.a. att det numera är mycket sällan som det inte förekommer individuella elmätare. Men skam till sägandes bor många av oss riksdagsledamöter under vår vistelse här i Stockholm i lägenheter utan individuell elmätning. I mom. 12, beträffande obligatoriska varmvattenmätare stöder jag givetvis vår motion Tappvarmvattnet svarar ju för en betydande del av hushållens energiförbrukning. Flera utredningar visar att förbrukningen av varmvatten minskar om varmvattenmätare installeras. Trots detta har få mätare installerats. Vid nybyggnad av bostadshus bör det bli obligatoriskt att installera varmvattenmätare. Även i befintliga hus bör, där så är möjligt, mätare installeras. Ofta har man sett en svårighet i att det inte skulle finnas mätare som på ett riktigt sätt kan mäta varmvatten och vattenflöden. Numera är det inget problem, och en lagstiftning skulle givetvis också påskynda en teknisk utveckling av sådana mätare. Mom. 13 gäller vänsterpartiets förslag att kraven på parkeringsutrymme på tomtmark skall tas bort ur plan och bygglagsstiftningen. Vi instämmer här till fullo i vänsterpartiets uppfattning, liksom vi har gjort tidigare. Slutligen vill jag, när vi har hanterat den här restposten av motioner, fråga socialdemokraternas företrädare Rune Evensson: När kommer från boverket till vårt bord förslag om källsortering? När kommer vi att i ett sammanhang få hantera ekologiskt grundade egenskapskrav på byggnader? När kommer propositionen om sjuka hus? Det skulle vara trevligt att få höra litet mer om det.

Fru talman! I det betänkande vi nu behandlar tar man upp olika krav på byggnader vad gäller standard, miljö, hälsa och säkerhet. Ett antal motioner från allmänna motionstiden behandlas. Många av dem är kända från tidigare behandlingar i riksdagen. I de fall där dessa motioner ej föranlett något ändrat ställningstagande i förhållande till behandlingen förra året, har jag för avsikt att följa talmannens uppmaning från riksmötets öppnande att avstå från debatt, då inget väsentligt har hänt som motiverar ett annat ställningstagande, och endast yrka bifall till utskottets förslag. Jag avser alltså att i första hand koncentrera mig på reservationerna 7, 8 och 9. Men jag vill ändå bemöta något av det som tidigare har sagts här under debatten. Agne Hansson talade om kvalitet i boendet och om sjuka hus. Mycket av det som han sade kan jag hålla med om. Agne Hansson sade också att reglerna i byggandet måste få verka ett tag innan ändringar görs. Jag håller med även om det. När det gällde ungdomens situation ondgjorde sig Agne Hansson över att man inte gör tillräckligt för att skaffa bostäder åt ungdomen. Jag vill då påminna om att när riksdagen införde ungdomsbostadsstöd och ungdomsbostadsbidrag, var de borgerliga partierna emot det -- och om jag minns rätt var även centern emot detta. Men så sent som i betänkandet 1989/90:21 säger centerpartiet i en reservation: ''Även om vissa invändningar kan resas mot ungdomsbostadsbidragen, tvingas utskottet mot bakgrund av den uppkomna situationen konstatera att det nu inte är möjligt att avveckla dessa bidrag.'' Jan Sandberg talar mycket om begränsningen av regler. Jag vill påstå att mycket av detta önskemål har tillgodosetts i samband med de nybyggnadsregler som boverket har gett ut och som numera i stor utsträckning är utformade som funktionskrav. När det gäller fribyggen pågår en del sådana. Det pågår också en utvärdering av dessa fribyggen, och vi avvaktar den utvärderingen innan vi tar vidare ställning. I fråga om smålägenheter, som har försvunnit under ett antal år sedan 1960, vill jag bara påminna Jan Sandberg om att de flesta av dessa lägenheter faktiskt försvann när vi hade borgerlig regering här i landet. Sedan sade Jan Sandberg att tio Guds bud fick plats på en A4-sida, medan vårt byggande fordrar betydligt fler sidor. Då vill jag säga att med tanke på det generella sätt som tio Guds bud är avfattade kan man sammanfatta boendets budord i en mening: Alla skall ha en god bostad. Kravet på hörselslingor i offentliga lokaler har föranlett flera motioner. I nybyggnadsreglerna finns detta uttryckt som funktionskrav. Dessa krav har förts över från tidigare SBN 80. Kraven har inte minskat. Kravet på att hörselskadade skall kunna delta i verksamheten i samlingslokaler ligger fast, även om detta inte uttryckligt angetts i nybyggnadsreglerna. Avsaknaden av detaljregler skall snarare ses som en öppenhet mot andra lösningar. Kraven skall givetvis bibehållas. Men för undvikande av missförstånd bör regeringen få titta på hur detta kan uttryckas bättre, så att missförstånd undviks. Moderaterna reserverar sig mot detta och menar att funktionskraven även här är till fyllest och att man inte behöver peka ut vilka typer av samlingslokaler som bör komma i fråga. Byggherre och byggnadsnämnd anses vara bättre skickade att klara detta. Men vore det så väl hade nog problemet aldrig uppkommit. Vänsterpartiet kräver i en reservation en översyn av PBL vad gäller kravet på tillgänglighet. Den kommunala självbestämmanderätten gör att tillgänglighetskravet behandlas olika i olika kommuner enligt reservanten. Vid alla tillfällen som PBL har behandlats här i kammaren har vi tryckt på vikten av att all bebyggelse görs tillgänglig för personer med alla former av handikapp. Alla människor måste på lika villkor kunna delta i samhällslivet. I tillämpningsföreskrifter samt i råd och anvisningar till lagen trycks det också på tillgängligheten. Det gäller också i utbildningen. Det åligger naturligtvis byggherrar, planerare och arkitekter att följa lagen, även i dessa delar. Dessutom åligger det kommunerna att via planer och bygglov se till att så blir fallet. Kommunerna har till sin hjälp i dessa frågor annat som är knutet till dem. Det finns alltså alla förutsättningar för att detta skall fungera i kommunerna. Fru talman!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

Fru talman! Ja, jag jämförde med tio Guds bud.

Det är alltså den floran av olika detaljregler som jag vänder mig mot. Jag kan faktiskt ställa upp på Rune Evenssons sammanfattning av vad bostadspolitiken skall gå ut på, nämligen att alla skall ha en god bostad. Den uppfattningen delar jag alltså. Men när vi sedan skall arbeta på att försöka nå det målet har vi ganska skilda uppfattningar om hur det skall ske. Det går att begränsa regelverket betydligt, inte minst på bostadssektorns område -- som ju är ett av de mest detaljreglerade områdena i det här landet. Beträffande fribyggen sade Rune Evensson att man avvaktar en utvärdering av pågående projekt. Jag föreslår att Rune Evensson beger sig ut till det bostadsområde i Uppsala där man har ett s.k. fribygge och att han frågar människorna som bor där vad de tycker. Inte bara den statistik som redan finns och som visar att omflyttningsfrekvensern är väldigt låg i de här områdena utan också alla samtal med de här människorna skulle kunna bevisa för Rune Evensson att det inte behövs någon utvärdering i framtiden. I stället kan man redan i dag säga att detta med fribyggen är ett bra sätt att bygga på. Det tycker inte minst de människor som bor i de aktuella områdena. Rune Evensson att sådana i och för sig är viktiga och att man således ställer upp på kraven på att man skall komma med litet mera detaljerade föreskrifter. Men jag hänvisade i min argumentation till utskottsmajoritetens skrivning i detta avseende. Det står att ''avsaknaden av detaljerade föreskrifter snarast ses som en öppenhet för nya tekniska lösningar och en möjlighet till lokalt anpassade lösningar''. Det är våra argument mot en detaljreglering på området. Men hur förklarar Rune Evensson detta med att majoriteten trots allt har ställt upp på det som jag återgav från utskottsbetänkandet?
Fru talman! Jag upprepar min fråga till Rune Evensson om han möjligen har en uppfattning om när vi gemensamt kan hantera förslag om ekologiskt grundade egenskapskrav. Jag var ju kritisk till att de krav som vi har framställt i olika motioner behandlats under olika punkter. Därför har vi inte fått en gemensam debatt kring ett ekologiskt byggande, och det är olyckligt. Det finns ju många människor i Sverige som i dag verkligen är intresserade av dessa frågor. De bör alltså diskuteras också i denna kammare. När kommer boverkets förslag om källsortering på riksdagens bord, och när får vi propositionen om sjuka hus? Det vore bra om regeringspartiets företrädare kunde ge uttryck för sin uppfattning i dessa frågor.
Herr talman! När det gäller Kjell Dahlströms frågor om källsortering vill jag bara säga att riksdagen för ett år sedan biföll en motion i det sammanhanget. Vi sade att nya ombyggnadsregler skall utarbetas, så att källsortering av sopor underlättas. Boverket har fått ett uppdrag och arbetar med detta. Förslag kan väntas redan i höst. Det var den ena frågan. Så till den andra frågan, som gäller sjuka hus. Denna fråga är under beredning i bostadsdepartementet. Jag kan bara säga att vi är lika intresserade som Kjell Dahlström av att besked kommer så fort som möjligt.
Fru talman! Det var roligt att höra att intresset för dessa saker delas av andra. Vi i miljöpartiet har, såvitt jag vet, alltsedan vi kom in i riksdagen efterlyst en proposition i detta sammanhang. Men den saken har ständigt skjutits på framtiden. Jag hoppas verkligen att det som här har sagts kan tolkas som ett löfte som kan infrias.

Herr talman! Jag noterar att Rosa-Lill Wåhlstedt anser att socialdemokraterna inte har någonting med den ekonomiska utvecklingen i landet att göra. Det är ytterligare en bekräftelse.